Fru talman! Det är med stor oro vi moderater betraktar regeringens oförmåga att hantera problemen på arbetsmarknaden. Trots devalveringar, högkonjunktur och massor med skryt om hur bra det är, är läget på arbetsmarknaden i stort sett nattsvart. Fler och fler enskilda människor drabbas av arbetslöshet eller har arbetslöshet i sin absoluta närhet. De märker verkligen skillnaden mellan regeringens budskap och den krassa verkligheten. De märker att arbetslösheten ökar och att framtidsutsikterna med fortsatt socialdemokratisk politik är dåliga. De ser att skrytet är luftballonger och dagsländor och att vardagen innehåller någonting helt annat. Fru talman! För att inte låta den mycket hårda kritiken mot regeringens politik hänga i luften som fritt utslungade anklagelser, kan vi titta närmare på de siffror och den statistik som finns och som visar den verkliga utvecklingen på arbetsmarknaden — utvecklingen sedan den nuvarande regeringen tillträdde efter valet 1982. För att få en korrekt analys utgår vi från statistiska centralbyråns statistik, som den redovisats i den kontinuerligt utkommande SCB-Indikatorer. Den visar att de riktiga jobben på den reguljära arbetsmarknaden har minskat med 6 000 sedan 1982. Enligt SCB-Indikatorer var antalet sysselsatta det tredje kvartalet 1982 4 206 000, vilket skall jämföras med samma kvartal 1984, då den redovisade siffran var 4 200 000. Den konstlade sysselsättningen ökade i omfattning under samma period — från 74 000 arbetstillfällen under tredje kvartalet 1982 till 140 000 under tredje kvartalet 1984. Det är en ökning med netto 66 000 arbetstillfällen. Under samma tid har den öppna arbetslösheten ökat, från att ha gällt 134 000 personer under tredje kvartalet 1982 till att gälla 147 000 under tredje kvartalet 1984. Det är en ökning med netto 13 000 personer. Tydligare än så kan inte socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska misslyckanden redo Visas. Arbetsmarknadsministerns återkommande allmänna, hurtiga uttalanden om en förbättring på arbetsmarknaden, vilka har sin grund i den minskning av den totala arbetslösheten med 0,1 926 som skett under den senaste månaden, är som synes ingenting annat än retorik. Det är inte att undra på att människorna är betydligt mera oroliga för framtiden än vad regeringen tycks vara och inte heller att människornas förtroende för den socialdemokratiska politiken blir mindre och mindre. Det finns helt enkelt inget samband mellan vad socialdemokraterna påstått sig kunna åstadkomma, vad de säger sig ha åstadkommit och vad de i realiteten har åstadkommit. Det finns dock inga skäl för någon att göra sig ”bred” över den för många människor besvärliga situationen på arbetsmarknaden. Men det finns all anledning i världen att kritisera regeringen för dess metoder när det gäller att försöka klara problemen. Vi moderater har, alltsedan valet 1982, gång på gång framfört hård kritik. Vi har även lagt fram konkreta förslag till hur politiken kan ändras, i rätt riktning. Men, Anna-Greta Leijon, ni socialdemokrater har inte lyssnat! Anna-Greta Leijon har i stället, vid åtskilliga tillfällen, gått upp i riksdagens talarstol och hållit allmänna anföranden om hur bra allting är. Sällan, eller aldrig, har hon försökt försvara regeringens politik. Än mindre har hon gått in i en sakdiskussion beträffande de konkreta förslag från oppositionen som lagts på riksdagens bord. Den känsla som man allmänt har, att arbetsmarknadsministern försöker tiga ihjäl sitt och regeringens misslyckande, sprider sig. Det mest förvånande, fru talman, är dock att regeringen inte ens i dag, när det står klart vad som är resultatet av den förda politiken, är beredd att dra de riktiga slutsatserna. I stället fortsätter man att föra den politik som de facto medför att riktiga jobb slås ut. Det betänkande som riksdagen behandlar i dag innehåller inga som helst nyheter. Det är fråga om gammal känd socialdemokratisk politik: ännu mer av skattehöjningar, ännu fler som slås ut från riktiga jobb, ännu fler människor i AMS-åtgärder och — långsiktigt — ännu högre arbetslöshet. Och inte ser det bättre ut för det närmaste året. I tidningen Veckans Affärer konstaterar man t.ex. på grundval av en enkät till 200 svenska företag att vi, enligt vad man inom näringslivet anser, kan se fram emot en snabb och stark nedgång av industrikonjunkturen under 1985 och att denna nedgång, vilken man känner av ute i företagen, är fullt jämförbar med vad som inträffade 1980. Läget i november 1984 var enligt dem som representerade de tillfrågade företagen nästan identiskt med läget i början av 1980. Om det är så, finns det en risk för att industriproduktionen kommer att minska med 34 26 under den kommande tolvmånadersperioden. Industrisysselsättningen skulle, Anna-Greta Leijon, enligt den prognosent.o.m. minska. Fler än de 17 000-18 000 personer som tack vare hygglig konjunktur och devalveringar hittills fått nya jobb i industrin skulle då drabbas. Resultatet skulle bli en ny, snabb stegring av arbetslösheten, vilken kommer att inträffa strax före nästa val. Det är inte att undra på att människorna är oroliga, och inte heller att undra på att vi i moderata samlingspartiet är djupt bekymrade när det gäller möjligheterna att snabbt få till stånd positiva ändringar för framtiden. Sådana ter sig nästan omöjliga. Socialdemokraterna har ju försuttit de chanser som devalveringar och högkonjunktur gett. Fru talman! Det finns mycket som pekar på att kommande lågkonjunktur och konjunkturnedgång leder landet in i en mycket hög arbetslöshet. Det är det ni bäddar för, Anna-Greta Leijon! Det är dessa problem som ni med er politik bygger in för framtiden. Det är därför som fler och fler, enligt min mening med gott fog, börjat tala om den socialdemokratiska sysselsättningsbluffen. Det är också därför som enskilda människor höjer på ögonbrynen när de ser sig om och märker hur vardagen ser ut. De undrar om de lever i uppochnedvända världen. De gör det när de ser den socialdemokratiska propagandan, era annonser och affischer med kurvor som pekar uppåt, åt rätt håll, på rätt väg. De upplever att den enda kurva som stadigt tycks peka uppåt i verkligheten — men då åt fel håll — gäller arbetslösheten. Men, fru talman, för oss moderater är det inte särskilt underligt att den socialdemokratiska sysselsättningsoch arbetsmarknadspolitiken havererat. Om vi ser tillbaka på vad socialdemokratin har gjort på det här området under sina år i regeringsställning kan vi konstatera att det mesta av sysselsättningsökningarna beror på politiska beslut som är skattefinansierade. Det är politiska beslut som på mer eller mindre konstlat sätt har skapat en arbetsmarknad som ligger utanför marknadsekonomins sätt att fungera. Så är det med den snabba sysselsättningsökningen inom den offentliga sektorn. Den beror helt och fullt på politiska beslut och ökad beskattning och har skapat en arbetsmarknad med dålig uthållighet och ingen expansionsförmåga alls, när nu samhällsekonomin sviktar. Därför är den offentliga sektorn i dag tyvärr en arbetsmarknad på undantag som inte har förutsättningar att hjälpa till att ge nya jobb som kan hjälpa oss politiker att ta ner arbetslösheten. Så är det också med de äldre, där den socialdemokratiska politiken har inneburit att fler och fler människor pensionerats ut från jobben på grund av arbetsmarknadsskäl. Så är det också när det gäller de handikappade, som genom socialdemokratiska regleringar har fått en egen undantagsarbetsmarknad, som också den nu riskerar att svikta under tyngden av den ekonomiska krisen. Så är det också med en växande undantagsarbetsmarknad som socialdemokraterna har skapat och skapar i kommunerna. I dag är, enligt vissa uppgifter, upp till 1090 av den kommunala verksamheten beroende av statligt betalda beredskapsarbeten. Och så har vi, fru talman, naturligtvis ungdomarnas arbetsmarknad, där socialdemokratin har skapat en jättelik undantagsarbetsmarknad i den offentliga sektorn. Det är ungdomar som vad vi kan förstå enligt socialdemokraternas sätt att se på saken inte har någon plats på arbetsmarknaden. Det har de inte därför att den socialdemokratiska politiken helt enkelt inte förmår undanröja de hinder som finns för ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden, så att det skapas utrymme för dem. De är hänvisade till terapikedjans undantagsarbetsmarknad. Slutligen, fru talman, är nu nästa grupp på arbetsmarknaden färdig för undantagslagstiftning. Det är de långtidsarbetslösa, som också kommer att få sin egen undantagsarbetsmarknad. Detta är, fru talman, något av undantagsarbetsmarknadernas paradis, där de mest signifikanta inslagen är brist på tillväxtskapande politik, brist på jobb men ett överflöd av AMS-pengar till konstlad sysselsättning. Fru talman! De borgerliga partierna redovisar alternativet till den socialdemokratiska undantagspolitiken. Vi förordar en politik som är tillväxtskapande, som innebär att människor ges möjlighet att vara med och med full kraft skapa nya resurser som leder till efterfrågan på arbetskraft och nya, riktiga arbetstillfällen. Det är en radikal politik jämfört med den som socialdemokraterna driver. Det är, fru talman, bara människornas möjligheter att göra insatser och arbeta som kan hjälpa oss politiker att få ordning på den höga arbetslösheten. Och det är därför som regeringens ekonomiska politik motverkar sitt eget syfte. Det gör den eftersom skattehöjningarna medför att sysselsättningen inom de privata sektorerna inom ekonomin fortsätter att minska och den reella arbetslösheten därmed ökar. Det kan inga AMS-paket i världen dölja. Behovet av arbetsmarknadspolitiska åtgärder blir enligt vårt sätt att se saken mindre om skatterna inte höjs. Chansen för den enskilda människan att få ett nytt jobb eller behålla det som man redan har blir naturligtvis ännu större om skatter och avgifter på arbete och produktion sänks. En sådan politik minskar också långsiktigt behovet av AMS-insats, och efterfrågan på arbetskraft för riktiga jobb stimuleras, i stället för att som nu motarbetas. Den politik vi gemensamt förordar bygger på följande huvudpunkter: 1. Den offentliga sektorns utgifter måste reduceras så att vi så snabbt som möjligt återvinner balans i ekonomin. 2. Ytterligare skattehöjningar kan inte accepteras. I stället måste skattesänkningar genomföras. 3. De kollektiva löntagarfonderna måste avskaffas. 4. Den offentliga sektorn måste få en sådan organisation och finansiering att det ges utrymme för omprövning av nuvarande verksamhet och för privata initiativ och därmed för nya växande arbetsmarknader, som detta land så väl behöver. 5. Den miljö som näringslivet och företagen arbetar i måste avregleras. Denna avreglering måste ske med tyngdpunkt på åtgärder som förbättrar arbetsmarknadens möjligheter att fungera. Fru talman! I övrigt innehåller de moderata reservationerna till detta arbetsmarknadspolitiska betänkande en redovisning av en politik som redan är väl känd och som vi tidigare har förordat i riksdagen. Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som de moderata ledamöterna i arbetsmarknadsutskottet har ställt sig bakom.

Fru talman! Den socialdemokratiska regeringen regerar i en tid av internationell högkonjunktur. Regeringen inledde sin regeringsperiod med en uppseendeväckande stor devalvering av den svenska kronan. Socialdemokraterna lovade under våren och hösten 1982 att arbetslösheten skulle minska — ja, i stort sett försvinna. 1983 noterades den största öppna arbetslösheten någonsin. Med detta som bakgrund måste det kännas besvärande för regeringen att antalet öppet arbetslösa och antalet sysselsatta genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder under regeringstiden har pendlat mellan 300 000 och 400 000 personer. Så många står alltså utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Antalet har ökat med 82 000 mellan oktober 1982 och oktober 1984. För centern är det en självklarhet att var och en skall arbeta och hjälpa till i samhällsbyggandet — var och en efter sin förmåga. Antalet människor i beredskapsarbeten, ungdomslag, ungdomsplatser, samhällsföretag, förtidspensioneringar av arbetsmarknadsskäl m.fl. åtgärder samt antalet öppet arbetslösa är i dag alldeles för stort med tanke på den internationella konjunkturen. Det finns därför anledning till oro för jobben, när devalveringsfördelarna upphör och när konjunkturerna viker. Centern måste tyvärr också konstatera att den socialdemokratiska regeringen i oroväckande hög grad är ointresserad av de regionalpolitiska frågorna. De regioner som råkade ut för 1960-talets flyttlasspolitik är nu återigen utsatta för en ny flyttvåg. Större delen av vårt land tål inte, på grund av ålderspyramidens utseende, en ny ungdomsutflyttning. En rätt och riktig politik skulle enligt centerns mening i stället leda till en viss återflyttning till de stora områden av vårt land som råkade ut för 1960-talets flyttlasspolitik. Jag vill därför råda arbetsmarknadsminstern att noga redogöra för hur regeringen i sin helhet ser på arbetslöshetstal, lediga platser samt flyttningsrörelser mellan och inom län. Om de totala talen för arbetsmarknaden är besvärande så är deltalen för många län och flertalet kommuner i många fall direkt skrämmande. Det är inte bara landshövding Bengt Norling som behöver ryta till — till regeringen — om att människor skall ha lika värde, var de än bor. Med statens nuvarande budgetsituation är det viktigt att det förs en politik i vårt land — samt att arbetsmarknadens parter tar ett ansvar — som gör att antalet AMS-jobb och antalet öppet arbetslösa kan hållas på en låg nivå. Jag vill beröra några viktiga punkter för en sådan politik/utveckling. Den viktigaste åtgärden är att Sverige inte återigen genom för höga löneavtal prissätter sig ur såväl världsmarknad som hemmamarknad. Vi måste också våga konstatera att antalet jobb inom den offentliga sektorn inte kan fortsätta att öka annat än marginellt. Omfördelning, effektivisering och avbyråkratisering måste bli viktigare inslag än en ständig påbyggnad med nya tjänster. Vi måste få ett positivt småföretagsklimat. Tillkomsten av nya småföretagare och en politik som gör att småföretag vågar nyanställa, är ett par av 1980-talets allra viktigaste uppgifter om människor skall ha jobb. Kommuner, landsting och stat kan aktivt uppmuntra en positiv småföretagsutveckling genom köp av olika tjänster som inte nödvändigtvis behöver utföras i egen regi. I småföretag bör egenföretagaren och de 15 först anställda i företagen på grund av den låga sjukfrånvaron i sådana företag få en med 5 procentenheter sänkt arbetsgivaravgift. Sjukförsäkringsavgiften blir därmed rättvis. En sådan åtgärd skulle vara ett klart bevis på riksdagens uppskattning av och tro på de små företagens möjligheter. Det arbetande kapitalet i företagen skulle få vara i fred för beskattning fram till dess att det tas ut för konsumtion. Arvsbeskattningen bör ses över i samma syfte. Jordbruket med binäringar och förädlingsindustrin måste utvecklas i stället för att utsättas för prispress och arealavveckling. Livsmedelskommitténs förslag, som skulle leda till att 20 000-30 000 arbeten försvinner, måste avvisas. I en situation då vårt land i en högkonjunktur har mer än 300 000 människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden är det en direkt dålig affär för landets invånare att följa livsmedelskommitténs förslag och därmed utöka arbetslösheten. Beredskapsjobb kostar 100 000-200 000 kr. per person och år. Därför bör vi utveckla jordbruksnäringen i stället för att destruktivt avveckla den. Glesbygdspolitiken måste utvecklas i landets alla glesbygder. Glesbygdsmedel kan finansieras genom minskade AMS-anslag. Detta fungerar bra eftersom glesbygdsmedel i det korta perspektivet ger billigare dagsverken. Glesbygdsmedel ger dessutom långsiktigt fasta jobb. Dataoch elektronikverksamhet koncentreras i dag till ca 7090 till Stockholmsregionen. Branschen bidrar till starka koncentrationstendenser. Verksamheten på dataoch elektronikområdet är rätt använd ett effektivt medel för en småskalig och decentralistisk utveckling. Starka regionalpolitiska medel måste därför användas för att dataoch elektronikverksamheten skall bli ett medel för en småskalig och regionalpolitiskt riktig utveckling. Televerket måste ta regionalpolitiskt ansvar genom en enhetlig taxesättning. Utveckling av alternativa inhemska energikällor, av ny energibesparande teknik, av en medveten avveckling av kärnkraften och en avveckling av oljeberoendet är ur såväl miljösom arbetskraftssynpunkt en riktig utveckling. Teknikerbristen måste åtgärdas. Det råder i dag stor brist på civilingenjörer samt tekniker på mellannivå. Detta är yrkesgrupper som betyder mycket för ny teknik och nya arbetstillfällen. Ytterligare utbildningsinsatser måste göras, och utbildningarna bör förläggas till områden som behöver förstärkas regionalpolitiskt. Krafttag måste tas för utökad lärlingsutbildning, eftersom den utbildningsvägen i stor utsträckning leder till fasta anställningar samt är till god hjälp för att upprätthålla viktiga ”smala” yrken. Centern har i denna arbetsmarknadspolitiska debatt pekat på några åtgärder som skall bibehålla och utveckla fasta jobb på arbetsmarknaden. Vi är, som jag tidigare har sagt, oroade över att AMS-budgeten under det senaste budgetåret — som löper under en högkonjunktur — omfattade över 20 miljarder kronor. När det gäller de förslag om ytterligare sysselsättningsåtgärder m.m. som regeringen lagt fram, så har vi tvingats konstatera att arbetsmarknadssituationen tyvärr är sådan att ytterligare medel kommer att behövas. När det gäller delförslagen vill jag beröra några punkter. Regeringen föreslår att kommuner och landsting skall stimuleras att med statliga subventioner utöka sin personal. I fredagens överläggningar med regeringen fick kommunförbunden bl.a. veta att statliga bidrag till kommunerna skall ”frysas” på i stort sett oförändrad nivå. Det innebär i klartext att det blir mindre pengar till att ha folk anställda i kommuner och landsting. Det verkar som om regeringen inte vet vad den ena handen gör i förhållande till den andra handen. Arbetsmarknadsministerns förslag innebär byråkrati och annat krångel. Det blir liksom för något år sedan då man skulle locka kommunerna att tidigarelägga anställningar. Resultatet då blev mycket magert. Allt talar för att det blir så även nu. Nettoresultatet av regeringens åtgärder mot eller med kommunerna kommer att bli negativt med hänsyn till antalet arbetstillfällen. Ur regionalpolitisk synpunkt var signalerna i fredags från regeringens sida allvarliga, eftersom regeringen talade om att inte följa fastställda regler för skatteutjämningsbidragen. Det innebär i klartext att man tänker sig att ge sig på de fattigaste kommunerna och därmed i stort sett de kommuner som har den högsta arbetslösheten. I stället för att ställa till med bekymmer för kommunerna vill centern hjälpa de långtidsarbetslösa genom att öka rekryteringsstödet till näringslivet genom ett bidrag på 75 26 av lönen under sex månader när företagen anställer dem som varit arbetslösa i mer än sex månader. Därefter skall det finnas möjlighet att förlänga anställningen i ytterligare sex månader med ett 50-procentigt stöd. Detta är en klart bättre väg än regeringens kommunala väg. I reservation 14 tillstyrker centern att 250 milj.kr. används till investeringsberedskapsarbeten i de sex nordligaste länen. Centern understryker dock att objekten måste väljas så att inte nya driftkostnader uppstår. I reservation 18 anser centern och folkpartiet att det är anmärkningsvärt att inte ärendet om Folkets hus i Kiruna i sedvanlig ordning får handläggas av bostadsstyrelsens samlingslokaldelegation. I reservation 27 säger centern nej till en medelsreserv för regeringen på 500 milj.kr. Beloppet verkar ha tillkommit för att regeringen tillsammans med vpk skall kunna försvara den stora bensinskattehöjningen. I propositionen anmäls också utvärderingar av ungdomslagen. Viicentern anser att arbetslinjen alltid är att föredra framför bidragslinjen. Centern har tidigare redovisat ett antal ändringsförslag, som skulle förbättra ungdomslagen. Jag vill med några ord beröra utvärderingen av ungdomslagen. Eftersom centern tog initiativ till denna reform genom motion i riksdagen, känner vi självfallet ett ansvar för reformen. Jag måste tyvärr erkänna att jag är orolig. Kritiken mot ungdomslagens funktion är utbredd och måste tas på allvar. Allvarligast är att ungdomslagen kritiseras för att de inte leder fram till ökade möjligheter att erhålla fast arbete och att ungdomslagen i sig många gånger inte erbjuder ett rejält arbete. Från centerns sida anser vi det vara bekräftat att det är ett misstag att i stort sett förbehålla ungdomslagen för den offentliga sektorn. Erfarenheterna från ungdomsplatsverksamheten och enskilda beredskapsarbeten visar att ungdomslagi den privata sektorn skulle ha större möjligheter att ge ungdomar en väg till fast arbete. Det skulle göra ungdomslagen mer meningsfyllda och minska risken för att denna del av arbetsmarknadspolitiken hamnar i vanrykte bland folket. Arbetstiden borde dessutom förlängas från fyra till åtta timmars arbetsdag, och ledningen på den arbetsplats där ungdomslagen är verksamma borde ges arbetsgivaransvar. Den första fronten i kampen mot ungdomsarbetslösheten skall dock inte förläggas i arbetsmarknadspolitiken. Det viktigaste är att undanröja hinder för ungdomars sysselsättning på den ordinarie arbetsmarknaden. Det finns i dag hinder såväl i lagstiftning som i avtal mellan arbetsmarknadens parter. En rundabordskonferens mellan staten, arbetsgivarna samt löntagarnas fackliga organisationer och de politiska partierna borde ordnas i syfte att ta gemensamma tag, så att flera ungdomar kan få jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Det är den viktigaste åtgärden i kampen mot ungdomsarbetslösheten. Förslag från regeringen med denna inriktning är lika angeläget som förslag om en förbättrad situation för ungdomslagen. Från centerns sida kommer vi att noggrant studera regeringens förslag när det gäller ungdomssysselsättningen och återkomma med förslag. Herr talman! Jag yrkar avslutningsvis bifall till reservationerna 2,4, 14, 18, 21, 22, 27 och 29.

Herr talman! Vi befinner oss fortfarande i en mycket god konjunktur och i en hygglig situation på exportmarknaden. Trots den kraftiga högkonjunkturen har arbetsmarknadsläget varit sämre under de två senaste åren än under tidigare period. Den öppna arbetslösheten är högre än i någon tidigare högkonjunktur, och dessutom högre än i tidigare lågkonjunkturer. Särskilt bekymmersamt är det att antalet långtidsarbetslösa tenderar att kraftigt öka. Speciellt kritiskt är läget för byggnadsarbetarkåren. Socialdemokraternas vårdslösa löften och/eller fullständiga missbedömningar av läget under oppositionstiden framstår nu som högst oansvariga. När arbetsmarknadsministern var i opposition varnade hon för att vi skulle vänja oss vid en hög toleransnivå beträffande antalet arbetslösa. Den toleranströskeln har höjts under medverkan av den socialdemokratiska regeringen och med dess goda minne. Regeringen säger i proposition 45 att man alltsedan man tillträdde har ansträngt sig att med olika medel vända en ogynnsam utveckling och åter hävda ”arbetslinjen” . Och så säger arbetsmarknadsministern i propositionen att ”grunden för detta är tillväxtorienterad politik som ger näringslivet goda utvecklingsmöjligheter”. — Så långt propositionen. Herr talman! Med tanke på utvecklingen beträffande både ekonomi och sysselsättning framstår detta som tomt prat. Att säga att man åter skulle hävda arbetslinjen stämmer knappast, eftersom det är en linje som det har rått en mycket bred enighet om under mycket lång tid i Sveriges riksdag — detta oavsett regeringens partipolitiska sammansättning. Beträffande den tillväxtorienterade politik som skulle ge näringslivet goda utvecklingsmöjligheter vill jag säga att ett sådant påstående ju står i bjärt kontrast till det slag man riktat gentemot näringslivet i form av höjda bensinskatter, ökat elpris och en synnerligen orättvis skattepålaga på bostäderna. Till detta kommer de senaste två årens många andra skattehöjningar och likviditetsindragningar från näringslivet. Där handlar det om många tiotals miljarder kronor. Att detta skulle hjälpa upp sysselsättningen är det knappast någon som tror, och för byggsysselsättningen kan sådana skattepåslag bli förödande. Däremot för arbetsmarknadsministern längre fram i propositionen ett initierat och klokt resonemang beträffande arbetsmarknadspolitiken. Påståendet att arbetsmarknadspolitiken är en integrerad del av den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken är alldeles riktigt. ”Detta innebär att arbetsmarknadspolitik inte kan föras fristående från den ekonomiska politiken”, säger arbetsmarknadsministern i propositionen. Ett sådant konstaterande gör förslagen om de häftiga skattehöjningar som för några dagar sedan beslutades än mer märkliga. Från folkpartiets sida arbetade vi också energiskt för att avstyra skattehöjningarna på såväl bensin och el som på bostäder. Hade vi lyckats, skulle situationen på arbetsmarknaden kunnat få en mycket gynnsammare utveckling. Skälet till att folkpartiet den här gången inte anvisat ytterligare medel för arbetsmarknadspolitiken är att vi menar att de ökade sysselsättningsproblem som nu kan förutses är självförvållade. De är en följd av regeringens skattehöjningspolitik. Politiken måste bygga på en sammanhängande filosofi om arbetsmarknadspolitik, ekonomisk politik och sysselsättningspolitik. Arbetsmarknadsministern påstår att den, även när det gäller regeringens politik, gör det. Men det är inte sant. I fråga om riktlinjerna för den ekonomiska politiken på medellång sikt, som riksdagen behandlade för en vecka sedan, sade den socialdemokratiska utskottsmajoriteten att en sanering av statsfinanserna måste innehålla både nedskärningar av vissa utgifter och åtgärder för att effektivisera den offentliga sektorn. Vidare uttryckte man att utgiftspolitiken dock bör föras utifrån förutsättningen av ett i stort sett oförändrat skattetryck de närmaste åren. Så långt finansutskottet. Eftersom man redan tidigare har sagt att den fulla sysselsättningen var ett av de viktigaste målen för den ekonomiska politiken, är det utomordentligt anmärkningsvärt att man handlar stick i stäv med dessa riktlinjer. Vad regeringen gör är att kraftigt höja skatterna, dra in köpkraften från den privata sektorn och därigenom minska efterfrågan på produktion och sysselsättning redan på kort sikt. Dessutom försämrar man ekonomins förmåga att fungera tillfredsställande på längre sikt. Då anser man sig tvungen — det kan jag i och för sig förstå — att gå in med kompletterande arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att motverka de negativa sysselsättningseffekter som man själv har skapat. Riksdagsmajoritetens accepterande för en kort tid sedan av det olyckliga regeringsförslaget om höjda bensin-, eloch bostadsskatter, leder till att behovet av arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan komma att öka dramatiskt. Det är därför som vi från folkpartiet i reservation 9 förordar att regeringen snabbt skall se över åtgärdsbehovet under de nya förutsättningarna — de som på ett så påtagligt sätt försämrar arbetsmarknadssituationen — och sedan återkomma med ett förslag till tilläggsbudget när konsekvenserna av beslutet kan överblickas. Eftersom finansfullmakten, innehållande 2,5 miljarder kronor, ännu inte är använd till någon del, kan den med fördel disponeras under mellantiden. Det innebär att ingen arbetsmarknadspolitisk insats som kan anses nödvändig behöver anstå. På ett område är emellertid läget akut. Det gäller det särskilda studiestödet för arbetslösa, det s.k. SVUXA. Folkpartiet ser positivt på frågan att vidga studiemöjligheterna för arbetslösa vuxenstuderande. Därför har vi sagt att regeringen bör ges till känna att ytterligare resurser måste ställas till förfogande för detta studiesociala stöd. I den mån en resursförstärkning kräver riksdagens medverkan bör detta kunna ske genom förslag från regeringen i samband med tilläggsbudget II, som läggs fram i januari 1985. I reservation 30 föreslår folkpartiet att riksdagen ger regeringen till känna att det behövs ytterligare medel till det särskilda vuxenstudiestödet för arbetslösa. Med utgångspunkt i regeringens resonemang i propositionen att arbetsmarknadspolitiken inte kan föras fristående från den ekonomiska politiken, har folkpartiet fört fram en intressant tanke om reformering av finansieringen av arbetlöshetsförsäkringen. Samma tanke om sambandet mellan den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken finns, som jag redan har sagt, i propositionen. Men regeringen har inget förslag eller har inte dragit några slutsatser av detta resonemang. Vårt förslag syftar till att ge organisationerna, som förhandlar om lönerna, ett ökat ansvar för att avtalen ligger på en sådan nivå att de inte bidrar till ökad arbetslöshet. Utskottsmajoriteten avvisar förslaget med motiveringen att det skulle leda till en negativ fördelning av strukturomvandlingens bördor. I folkpartireservationen nr 7 har vi försökt föra ett resonemang om hur man kan eliminera sådana problem. Där tas bl.a. upp frågan om det övergripande statliga ansvaret för att social rättvisa skall kunna upprätthållas. Detta ansvar skall utformas så att det inte bidrar till att öka den öppna arbetslösheten. Arbetslinjen skall hävdas med full kraft, och de arbetsmarknadspolitiska insatserna skall vara konstruktiva. De bör kunna förstärkas med de nya finansieringsvägar som vi pekar på. Vi har noterat den styrka som A-kassorna har, bl.a. genom det nära sambandet med de fackliga organisationerna. Staten och företagen har här ett gemensamt ansvar. Vi förutsätter att de även i fortsättningen skall tillskjuta en betydande del av de medel som behövs i försäkringssystemet och att dessa pengar fördelas på sådant sätt att A-kassor som drabbas särskilt svårt kan bli kompenserade. Förslaget byggs på tanken att det gäller att skapa motiv för att åstadkomma mer realistiska löneförhandlingar än de som nu förs. Vistår fast vid att staten har ett mycket stort socialt ansvar i sammanhanget. Det har folkpartiet f. ö. dokumenterat under de år man hade ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Vår grundinställning är att arbetsmarknaden måste få de medel som behövs för att rädda människor undan sysslolöshet. När den senaste statsbudgeten fastställdes hade f.ö. mittenpartierna och socialdemokraterna anvisat ungefär samma belopp till arbetsmarknadspolitiken. Vi är alltså för vår del beredda att ta ansvar också för framtida utgifter. Den utredning som vi förordar om en reformering av arbetslöshetsförsäkringen har fått ett intressant mottagande. För ett par dagar sedan lade några ekonomer, varav flera är engagerade socialdemokratiskt, fram förslag, som ligger mycket nära dem som vi från folkpartiet tidigare har fört fram i vår partimotion. Dessa ryktbara ekonomer säger i korthet att staten inte längre skall garantera den fulla sysselsättningen, om arbetsmarknadens parter gör upp om för höga löneavtal. Och liksom i vårt fall föreslår de att kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen bör läggas mer på arbetsmarknadens parter än f. n. Med tanke på att det gäller att pröva nya vägar kan naturligtvis ingen vara tvärsäker. Men intressant är att se att denna diskussion förs också på socialdemokratiskt håll. Jag tycker med anledning härav, herr talman, att utskottsmajoriteten borde ha behandlat folkpartiets förslag med större öppenhet och redan nu ha tillstyrkt en utredning i frågan. För min övertygelse är att frågan kommer tillbaka, förmodligen med sådan kraft och intensitet att riksdagen så småningom kommer att se över hela den här problematiken — om nu inte regeringen rent av hinner före. Jag vill särskilt yrka bifall till reservation 7 om ett reformerat system för arbetslöshetsersättning och samtidigt avslag på reservation 6, som har samma rubrik. Till stor del är det en avskrift av folkpartimotionen vad avser arbetslöshetsersättningen. Moderaterna påstår där att folkpartiet nu skulle ha anslutit sig till moderaternas krav från i våras. Detta stämmer inte, och därför vill jag yrka avslag på reservation 6. Jag har många gånger från denna talarstol påstått att arbetsmarknadspolitiken är särskilt viktig då tiderna är kärva och arbetslösheten hög. Så har varit fallet under de två senaste åren. Arbetsmarknadspolitiken är viktig också därför att vi inte får förledas tro att den ensam leder till målet: full sysselsättning. Den kan aldrig bli annat än ett komplement, låt vara ett viktigt sådant, och i grunden måste ligga en sund näringspolitik och en god samhällsekonomi. På de två punkterna ser det ut som om regeringen har tagit alltför oseriöst på uppgiften. Samhällsekonomin är fortfarande i obalans och näringspolitiken fjättras hårt särskilt av de ekonomiska bojorna och bördor na. Löntagarfonderna är i förlängningen ett stort hot. Men arbetsmarknadspolitiken är viktig också för den enskilde. Att ha ett eget förvärvsarbete betyder mycket för individen. Utöver den rena förvärvsinkomsten har arbetet en social och mänsklig dimension som knappast kan överskattas. Därför är det så angeläget att slå vakt om rätten för alla människor att få ett eget arbete. På den punkten har det oftast gått att samla starka majoriteter i Sveriges riksdag. Min förhoppning är att det skall bli möjligt också fortsättningsvis och att vi på den punkten med fördel kan skilja ut oss från många andra länder, där man enbart har sett det såsom en strikt ekonomisk och teknisk fråga. Det hindrar emellertid inte att det finns anledning att försöka förändra och förbättra de arbetsmarknadspolitiska verktygen. Den rapport som vi har fått beträffande ungdomslagen ger anledning till en och annan fundering, även om grundtanken i ungdomslagen, dvs. att erbjuda en meningsfull sysselsättning i stället för enbart kontantersättning, är riktig och bärande och även förtjänar att vi håller fast vid den. Med det anförda, herr talman, vill jag yrka bifall till de reservationer som folkpartiet står bakom i betänkande nr 7 samt i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! För att det inte skall råda några som helst oklarheter vill jag säga att i flera av moderata samlingspartiets reservationer finns yrkanden om bifall till folkpartiets partimotion. Vi har även den omvända situationen, om vi ser på en del av folkpartiets reservationer, att moderata samlingspartiets motionsyrkanden har blivit tillgodosedda. Jag kan konstatera att det finns väsentliga likheter mellan den politik som vi förordar och den politik som förordas i folkpartiets motion. Därför finns det också all anledning för oss att betona att skattehöjningar för att finansiera ytterligare konstlade arbeten inte är en klok och riktig väg att gå. Också av det skälet är vi nöjda och glada över att det i dag finns en stor minoritet i riksdagen som förordar en omedelbar omläggning.
Herr talman! Jag vill uttrycka min glädje över att det förslag som folkpartiet presenterade i våras i anslutning till kompletteringspropositionen nu förefaller vara på väg att vinna allt större anslutning. Det ser ut att bli anslutning både från höger och från vänster. Men vad vårt förslag handlar om är ju beskrivet i reservationen 7 — dvs. det gäller att finna en förhandlingsuppläggning som ger arbetsmarknadens parter motiv för att sluta löneavtal som inte skapar arbetslöshet. Detta är förmodligen en av de viktigaste åtgärder som skulle kunna vidtas för att minska arbetslösheten och hävda den fulla sysselsättningen. Jag vill i stället påstå att i reservationen 6 har moderaterna så långt anslutit sig till dessa tankegångar, att drygt hälften av texten i denna reservation har moderaterna tagit ordagrant från folkpartiets partimotion. Det är naturligt vis positivt, men det har ingenting att göra med det moderata förslaget om en ny arbetslöshetsförsäkring, som man hänvisar till. Detta handlar om helt andra ting.
Herr talman! När vi läser kloka saker, tar vi gärna till oss detta. Jag bara konstaterar att den reservation som Elver Jonsson står för på denna punkt faktiskt också leder fram till ett krav på utredning. Det är självklart, att skall man göra ändringar i arbetslöshetsförsäkringens konstruktion, måste man företa en ganska genomgripande utvärdering. Det vore märkligt om man då inte tittade på förutsättningarna för en mer allmänt gällande arbetslöshetsersättning. En sådan, konstruerad på rätt sätt, behöver inte alls innebära att man missar möjligheten att via arbetslöshetsförsäkringens finansiering lägga ett tryck på parterna att träffa löneöverenskommelser inom rimliga gränser. Mot denna bakgrund är det enligt min mening, herr talman, litet förvånande att det finns två reservationer på denna punkt, men så är det.
Herr talman! Jag tycker inte att Bengt Wittbom skall vara så väldigt förvånad. Han vill ju hävda att det föreligger så stora likheter mellan folkpartisternas och moderaternas syn på frågan om en reformering av arbetslöshetsförsäkringen, att vi borde ha gått samman i en gemensam reservation. Men oavsett upphovsrätten här tycker jag att det ändå förtjänar sägas, att en av skillnaderna i uppfattning mellan moderaterna och oss folkpartister är att moderaterna stannar vid enbart försäkringen. Från folkpartiets sida har vi velat ta ytterligare ett steg och pröva, om inte de nya finansieringsvägarna skulle kunna användas för att också bidra till att bekosta andra åtgärder, t.ex. förmedlingsoch flyttningsbidrag. Den som drabbas av arbetslöshet behöver ju inte bara ersättning för förlorade inkomster, utan det erfordras stöd också i andra former. Det system som vi har skisserat leder till ett ökat ansvar för parterna i fråga om sysselsättningen, så att statsmakterna ändå skall ha kvar det yttersta ansvaret. Att döma av de olika uppfattningar folkpartiet och moderata samlingspartiet framfört under åren när det gäller hur långt statsmakternas ansvar sträcker sig, kan man inte utesluta att vi även i fortsättningen kommer att ha skilda uppfattningar i det avseendet. Att moderaternas yrkande om utredning sammanfaller med vårt krav på utredning betyder ju inte att vi har samma färdriktning eller ens samma uppfattning om innehållet i de åtgärder som förordas.

Herr talman! Det måste vara dags att lägga den nuvarande inriktningen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna på historiens skräphög. När det kapitalistiska systemet är i kris, avslöjas dess verkliga innehåll. I stort sett är det ett underhållssystem för det rådande samhällsskicket, så att detta skall överleva. Någon påtaglig verkan för att skapa arbete åt alla har inte de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kunnat ge, för de missar målet, nämligen orsaken till arbetslöshet och undersysselsättning. För att undanröja varje risk för missförstånd vill jag deklararera, att de enskilda arbetsuppgifterna och utbildningen i AMS-verksamhet i många fall är samhällsnyttiga uppgifter, men de ingår i ett system som djupt föraktar dessa insatser. I stort fungerar AMS-insatserna mer och mer som oljan i den kapitalistiska strukturomvandlingen. Denna tendens har ökat starkt under det senaste året, samtidigt som allt fler befinner sig i olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En arbetarregering borde göra en utvärdering för att klargöra varför detta sker. Varför behöver allt fler olika former av åtgärder efter varje lågkonjunktur? Svaret måste finnas i den inställning som vägleder regeringspolitiken, nämligen att det inte finns något alternativ till kapitalismen. Då är regeringen systemets fånge, och det är den i särklass största inlåsningseffekten. Därmed undviker man också omsorgsfullt att vidta åtgärder mot dagens maktkoncentration i näringslivet, att skapa alternativ till de kapitalistiska lösningarna och att gå till ideologisk motattack mot den borgerliga ideologins föreställningar. Det är en ideologi där man accepterar arbetslöshet, direkt kopplar ihop lön och arbetslöshet och säger åt den arbetslöse att det är du själv som rår för din arbetslöshetssituation och att du skall sköta dig själv och inte bry dig om andra. Kort sagt: Det är den starkes rätt i samhället som präglar den borgerliga ideologin. Om målet är arbete åt alla krävs att orsakerna till arbetslösheten undanröjs. Då är det för det första den snäva profitstyrningen i näringslivet som måste bekämpas. För det andra måste samhällets totala resurser fördelas både rättvist och jämlikt. Därmed måste storfinansen och högerpolitiken isoleras. Därför är det viktigt att klargöra att arbete åt alla är en rättighet, för arbetet är grunden för en rimlig konsumtion för grundläggande behov. Arbetet skall vara meningsfullt i samhällets mening, för arbetet är en viktig del av människans sociala situation i fråga om identitet och gemenskapi livet. Från denna utgångspunkt innebär alltså dagens arbetsmarknadspolitiska åtgärder ingen lösning. Möjligen kan de ses som sociala åtgärder i ett samhälle som dömer människor till arbetslöshet, undersysselsättning och utslagning. Ett bollande med arbetslöshetsstatistik har naturligtvis sitt värde. Men det viktiga vore att klargöra hur många jobb som behövs och inrikta åtgärderna därefter. Det råder inget tvivel om att över en halv miljon människor behöver arbete. Alltså: det behövs en halv miljon arbetstillfällen. Då måste man komma med någon form av program. Ett program som vpk har för arbete och rättvisa kunde vara en utgångspunkt.

En allmän arbetstidsförkortning måste påbörjas, inte minst ur sysselsättningssynpunkt. Därmed måste också övertiden begränsas. För att klara framtiden måste som alternativ till den exportledda tillväxten ett program för inhemsk produktion tas fram. Det är en början på en väg för att klara arbeten i vårt land och för att skapa arbete åt den halva miljon människor som är utan ett fast arbete i dag. I stället för detta skryter regeringen med lägre arbetslöshetssiffror. Då måste vi betänka att vi nu är på toppen av en högkonjunktur. Antalet arbetslösa tillsammans med dem som är i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder var för ett år sedan, alltså i november 1983, enligt den senaste statistik som är tillgänglig 328 000 personer. I november i år var det 328 300 personer som var arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är de uteblivna effekterna från föregående år som gör att regeringen nu har lagt fram proposition 45 om ytterligare sysselsättningsåtgärder. Bakgrunden är också att regeringen drog ner på anslagen till AMS i budgetarbetet. Nu, när arbetslösheten är på samma höga nivå som tidigare, innebär det att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna skall hamna på samma nivå våren 1985 som under hösten 1984. Därför fylls pengar på till beredskapsarbeten och rekryteringsstöd, närmare bestämt 1 miljard kronor. Sysselsättningsåtgärderna kopplas ihop med ett åtstramningspaket från finansdepartementet med punktskatter. Det är på sin plats att påpeka att när regeringen prutade på anslagen till AMS i årets budget, fanns samtidigt i budgeten en finansfullmakt för regeringen på 2,5 miljarder kronor till sysselsättningsåtgärder, som inte utnyttjats men som i det här läget väl borde utnyttjas. Regeringen har i sin presentation av förslaget till extra sysselsättningsåtgärder sagt att detta skulle ge ungefär 30 000 jobb. Då bör det påpekas att detta naturligtvis är halvårsjobb. Beredskapsarbetena svarar för närmare 9 000 och rekryteringsstödet för närmare 20 000 av dessa jobb. Dessutom tillkommer en del sysselsättningstillfällen genom byggstödet. Av dessa 30 000 jobb är alltså närmare två tredjedelar rena lönesubventionsplatser i det privata näringslivet, dvs. med 50 26 lönesubvention i sex månader. Som vi tidigare diskuterat här i kammaren har ju inte detta stöd varit särskilt framgångsrikt i fråga om effekter i form av fasta jobb. Vi från vpk har i detta läge accepterat beredskapssatsningen och byggsatsningen, men vi har ej accepterat lönesubventionen, alltså rekryteringsstödet. Som alternativ har vi fört fram ett nej till rekryteringsstödet och föreslagit att man äntligen inför en företagsfinansierad ungdomsgaranti, ser till att företagen själva tar ansvar för framtiden genom utbildning av ungdomar och vidare låter 1 miljard av de 1,7 miljarder kronor som det nu är fråga om gå till kommunerna för fasta jobb. Dessutom finns i förslaget ett kommunalt rekryteringsstöd, som skall komma kanske någon gång under våren. Jag vill peka på de problem som fackföreningarna på den här sidan redan har fört fram. Den här typen av insatser kommer att skapa konkurrens mellan olika människor som är arbetslösa. Med dessa tillfällighetsåtgärder, när det inte sker något rejält, kommer man på sätt och vis att ställa facken i en mycket svår situation. Man kommer dels att spela ut arbetslösa dels mot varandra, dels mot dem som behöver ett fast jobb även om insatsen naturligtvis i och för sig kan vara lovvärd i social mening. Bygginsatserna ligger vidare på en alltför låg nivå i förhållande till de verkliga behoven. Därför har jag i utskottet reserverat mig för den viljeinriktningen att regeringen måste återkomma med satsningar på byggsidan. När det gäller ungdomslagen, som också finns med i propositionen, har arbetsmarknadsministern i en kommentar till den utvärdering som har skett sagt att ungdomslagen i stort sett har fungerat bra. Man bör dock komma ihåg att de inte omfattar åtta timmars arbete, att de än så länge inte är någon sluss till fasta jobb och att de hittills över huvud taget mest har varit en förvaring av närmare 40 000 ungdomar. Kvar finns alltså ingenting av den grundtanke man hade ifrån början, att de skulle vara en sluss till fasta jobb. Med denna utgångspunkt kan man väl se framtiden så, att de förslag som kommer från regeringen kommer att vara av mycket begränsad omfattning. Herr talman! Jag vill bara peka på en sak till, och det är den arbetslöshetssituation vi har. LO-tidningen pekar i sitt senaste nummer på hur svåra utförsäkringstendenserna egentligen är. Nu är det ungdomen som råkar ut för lång arbetslöshet. Det är ungdomen som spär på statistiken bland de utförsäkrade i dag. Detta är en mycket allvarlig situation. Sammanfattningsvis skulle jag vilja peka på att det gäller att föra en politik som kan ge arbete åt alla, en politik som även är praktisk och gångbar i det korta perspektivet. Då måste man föra in en ungdomsgaranti och ha en ungdomslag som fungerar som en sluss. Vi måste ha en arbetsmarknadspolitik som ser till att det skapas fasta arbeten, att vi får en planmässig utbyggnad av den offentliga sektorn, att vi får ett industriprogram och att vi får en arbetstidsförkortning. Men det kanske allra viktigaste är att vi får en omfördelning i samhället, en räfst och reduktion så att det skapas medel för att genomföra den här politiken. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer — 3, 15, 25 och 26.

Herr talman! Arbetslösheten är det största hotet mot varje människas identitet och trygghet. Vi socialdemokrater ser arbetsmarknadspolitiken som ett värdefullt komplement till andra politikområden i värnet om människors frihet och välfärd. Det sysselsättningspaket på 1 750 milj.kr. som vi diskuterar i dag är i första hand riktat till de långtidsarbetslösa. Bengt Wittbom har alldeles rätt när han säger att detta är gammal socialdemokratisk politik. Gammal socialdemokratisk politik innebär att de insatser man föreslår finansieras. Dessa insatser finansieras genom en del skattehöjningar som riksdagen redan har fattat beslut om. De borgerliga partierna har inte varit med om att ta fram pengar ens till sina begränsade insatser. Jag kan inte riktigt förstå det som Elver Jonsson sade om att folkpartiet inte föreslog några pengar, eftersom arbetslösheten är självförvållad. Har man från folkpartiets sida förslag på förbättringar men låter de arbetslösa lida för en politik som man inte kan göra något åt, eller hade folkpartiet inte självt några finansieringskällor och inte heller några förslag? Herr talman! Det var lättköpta, kortsiktiga politiska vinster som avgjorde de borgerliga regeringsårens ekonomiska politik. Den politiken fortsätter de borgerliga partierna att föra i opposition. Arvet efter de sex borgerliga regeringsåren var 90 000 milj.kr. i budgetunderskott, prisstegringar på 81,8 0 och en arbetslöshet som fördubblades mellan 1981 och 1982. Detta är en verklighet som den socialdemokratiska regeringen hade att ta hänsyn till. Detta var utgångsläget för den nuvarande socialdemokratiska regeringen. Den socialdemokratiska regeringen har vänt på utvecklingen. Vi har balans i utrikeshandeln, lägre budgetunderskott, lägre prisstegringstakt, uppgång i industrin och lägre arbetslöshet. Vi är på rätt väg. Sedan må Bengt Wittbom ha en annan åsikt, men många människor upplever sin vardag betydligt positivare i dag än tidigare. Den moderata reservationen nr 1 visar att moderaternas intresse för arbetsmarknadspolitiken stannar vid laborerandet med siffror. Moderaterna vill ge sken av att regeringen använder missvisande siffror för att göra situationen på arbetsmarknaden ljusare. Varken regeringen, AMS eller statistiska centralbyrån använder sig av missvisande uppgifter. Tvärtom redovisar de arbetslösheten enligt de rekommendationer som internationella arbetsorganisationen ILO utfärdat. Precis samma redovisning tillämpades också tidigare av de borgerliga regeringarna. Våra arbetslöshetstal anger personer som är öppet arbetslösa och inte kan sysselsättas i vare sig arbete eller utbildning. Dessutom redovisar AMS och SCB i månadsvisa arbetskraftsundersökningar i detalj hur många personer som finns i beredskapsarbete osv. Vi socialdemokrater skäms inte över att vi satsar på arbetsmarknadspolitiken vid behov, och därför försöker vi inte heller dölja dessa insatser. Enligt moderaterna har länder i vår omvärld med fri marknadsekonomi en mera positiv utveckling på arbetsmarknaden. Hur stämmer detta med andras upplevelser? För någon vecka sedan besökte arbetsmarknadsråden bl.a. från London och Washington utskottet och beskrev situationen i resp. länder. Jag kan inte tänka mig att ens Bengt Wittbom innerst inne vill att vi skall ha samma situation på arbetsmarknaden som Storbritannien och USA. Inom AMS har man gjort en jämförelse när det gäller redovisningen av arbetslösheten i Sverige och Storbritannien som bygger på situationen i april 1984. En officiell redovisning av arbetslösheten var vid den tidpunkten 3,2 96 i Sverige och 12,6 76 i marknadskrafternas Storbritannien. Det framgår av redovisningen att om vi här i Sverige skulle använda samma definitioner på arbetslöshet som engelsmännen, skulle vi i april månad 1984 ha redovisat en arbetslöshet på 2,1 26. Det skall jämföras med Storbritanniens 12,6 96. Jag håller med Lars-Ove Hagberg när han säger att arbetslöshet är mycket mer än bollande med statistik, men ibland kan det vara viktigt att ta fram statistiska uppgifter. Socialdemokraterna har angripit sysselsättningsproblemen med arbetsmarknadspolitiska medel. Behovet av arbetsmarknadspolitiska insatser har varit stort beroende bl.a. på det tillstånd som rådde i landet efter de borgerliga regeringsåren med fria marknadskrafter. Trots moderaternas motstånd har vi fått en sänkning av den öppna arbetslösheten, som på länge inte har legat under 3 96 men nu är 2,9 Z. Moderaternas andra drömland USA har fortfarande en arbetslöshet på 7,4 70. Sysselsättningsökningen i USA beror till 7 10 på att de har haft en ökad förvärvsfrekvens. Förvärvsfrekvensen i USA är 66,1 96 mot Sveriges 78,5 enligt OECD 1984. I USA har också produktivitetsökningen under en lång följd av år varit lägre än i omvärlden. Framför allt har den svenska industrin haft en högre produktivitet. Skulle vi i Sverige ha samma låga produktivitetsutveckling så hade ytterligare tiotusentals fler människor haft arbete i Sverige. Moderaterna använder i debatten sysselsättningsutvecklingen i USA mycket okritiskt. Det är mera riktigt att jämföra dem som har sysselsättning i relation till befolkningen, och det är i USA 66,1 90 och hos oss 78,5 I. I stället för att ägna sig åt en sådan sifferexercis som moderaterna i så stor utsträckning gör skulle de redovisa hur de vill tackla arbetslöshetsproblemen. Vad har Bengt Wittbom för nytt att komma med? Den borgerliga politiken, som vi har i gott minne, fungerade inte på den här punkten. Jag skulle vilja fråga: Hur många ungdomar skulle få jobb och hur fort skulle det ske genom det radikala borgerliga alternativet? I reservation 2 visar de borgerliga partierna att de åter kan enas om en sak, och det gäller kritiken mot den förda socialdemokratiska politiken. När man bedömer socialdemokratisk politik är det obestridligt att arbetslösheten har sjunkit och att sysselsättningen har ökat. Herr talman! En annan viktig faktor som är en bra värdemätare på hur arbetsmarknaden fungerar är antalet lediga platser. Om man ser på den utveckling som AMS har redovisat, har de lediga platserna under den första tiomånadersperioden ökat med ungefär 25 20. En stor del av de lediga platserna har krävt utbildning eller arbetslivserfarenhet, men det har också tillkommit många platser utan särskilda krav. Också dessa platser har ökat i antal. Efterfrågan inom industrin har ökat. Under oktober månad anmäldes 8 000 lediga platser. Det var dubbelt så mycket som under motsvarande tid förra året. Herr talman! De borgerliga partierna avser att lösa arbetsmarknadsproblemen genom att reducera de offentliga utgifterna. Men ni kan aldrig blunda för att den kommunala expansionen på 1960 och 1970-talen var nödvändig för industrins utbyggnad. Satsningen på bostäder, utbildning, barnomsorg, hälsooch sjukvård samt kommunikationer var det som banade vägen för industriell utveckling. Ni angriper den offentliga sektorn. Visserligen finns det variationer i angreppen, men ni måste ändå komma ihåg och tänka på att den offentliga sektorn inte finns för sin egen skull. Det privata näringslivet är starkt beroende av offentliga inköp. Den offentliga sektorn svarar dessutom för en stor del av investeringsverksamheten i landet. Den offentliga sektorn är också viktig ur sysselsättningssynpunkt. Det finns ett klart samband mellan exempelvis offentlig sektor och kvinnlig sysselsättning. Jag skulle vilja fråga alla företrädare för de borgerliga partierna: Hur kommer ni att kompensera sysselsättningsbortfallet inom den offentliga sektorn? Detta är en fråga som speciellt intresserar många kvinnor i Sverige. De är oroliga i dag, när den offentliga sektorn ifrågasätts av er allihop. Börje Hörnlund kom in på livsmedelskommitténs betänkande i sitt inlägg. Jag skall inte ta upp den diskussionen, men den beskrivning som Börje Hörnlund gav av kommitténs förslag överensstämmer i varje fall inte med majoritetens förslag — en majoritet där socialdemokraterna ingår. Vi får återkomma till den diskussionen längre fram. Jag vet att Börje Hörnlund och hans partivänner ute i bygderna redovisar livsmedelskommitténs betänkande på det sätt som han här gjorde, men jag hade inte väntat mig att också få höra det refereras på det viset från riksdagens talarstol. I reservation nr 3 från vpk tar man bl.a. upp frågan om behovet av att skapa bestående arbeten. På den punkten råder det stor samstämmighet. Det är viktigt att det finns bestående arbeten. Socialdemokraternas program och insatser på sysselsättningsområdet har ju inneburit att långsiktiga jobb främjats. Det gäller industriprogram m.m. Även rekryteringsstödet både inom den offentliga och inom den privata sektorn är att se som ett försök att slussa in arbetslösa på arbetsmarknaden och att ge dem varaktiga jobb. "I reservation nr 4 från centerpartiet behandlas frågan om inriktningen av arbetsmarknadspolitiken. Man kräver att sysselsättningspolitiken fullföljs mera aktivt än som nu sker. Man kommer med sådana krav utan att samtidigt redovisa hur alla insatser på detta område skall betalas. Men så länge man inte kan redovisa hur medel kan ställas till förfogande, framstår förslagen som ihåliga och ofullbordade. Herr talman! Sedan något beträffande folkpartiets motion om ett reformerat system för arbetslöshetsersättningen. Denna motion har i sin tur föranlett två reservationer — en från moderaterna och en från folkpartiet. Man vill alltså reformera systemet för arbetslöshetsersättningen. Man säger att parterna på arbetsmarknaden skall ta sitt fulla ansvar. Vidare påstår man att det saknas incitament från arbetarnas sida när det gäller att få till stånd ansvarsfulla avtal. Man pekar på att så varit fallet i Sverige. Jag vill dock framhålla att detta är en djupt orättvis beskyllning. Arbetstagarna har faktiskt visat samhällsansvar. De har avstått från löneökningar för att de företag som de arbetar i skall kunna bli mera konkurrenskraftiga. Från utskottsmajoritetens sida har vi tagit avstånd från detta förslag från folkpartiet. Vi menar att det inte är de som kan roffa åt sig de högsta lönerna som blir arbetslösa. Värst drabbas de som har låga inkomster. Speciellt långtidsarbetslösheten drabbar dessa grupper, som också är svaga på arbetsmarknaden. Genom att vältra över kostnader på facket försvagar man den fackliga organisationen. Jag vill framhålla att det inte är på det sättet man förbättrar situationen på arbetsmarknaden. Inte heller blir arbetsmarknaden därmed mera flexibel. Den stabilitet på arbetsmarknaden som vi upplevt under en lång följd av år har sin grund i att vi haft starka fackliga organisationer som varit villiga att ta ett samhällsansvar. Så något om finansieringen genom utnyttjande av finansfullmakt. Ambitionsnivån i fråga om arbetsmarknadspolitiken — det framgår av en jämförelse mellan moderaternas och de andra riksdagspartiernas program — demonstreras allt tydligare. När det gäller resultatet av förra vårens arbete på arbetsmarknadspolitikens område — med undantag av de insatser som gjorts för de handikappade -— vill jag således framhålla att moderaternas förslag till medelsanvisning ligger drygt 20 96 lägre än övriga partiers förslag. I det här ärendet följer moderaterna samma linje. De avvisar tanken på att ytterligare medel anvisas för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Moderaternas förslag ligger nu således 35 76 under majoritetens förslag. Att hänvisa till finansfullmakten, som moderaterna gör, är bara ett sätt att maskera vad de egentligen är ute efter. Man vill nämligen göra besparingar på arbetsmarknadspolitikens område. Så enkelt är det. Men samtidigt säger ni moderater att ni vill värna om samhällsekonomin. Ni vill dock inte vara med om att finansiera de åtgärder som behövs för att den öppna arbetslösheten skall kunna hållas nere — och det är ju det dyraste alternativet. Det är tydligen så att det är en sak att göra uttalanden och en annan sak att handla i varje konkret situation — det är betydligt svårare. Herr talman! Beträffande anslagen framhåller utskottet, mot bakgrund av den osäkerhet som råder om behovet av arbetsmarknadspolitska åtgärder under första halvåret 1985, att det är motiverat med en reserv. Därför avstyrker vi den borgerliga reservationen 27. Dessutom tillstyrker utskottet 50 milj.kr. till särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa som ett led i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna — ett led i arbetslinjen. Det är meningen att dessa medel skall avräknas mot den begärda förstärkningen av anslaget Sysselsättningsskapande åtgärder, som utskottet i övrigt tillstyrker. Med detta vill jag yrka avslag på reservationerna 1-9 och reservationerna 26-30. Min partikamrat Erik Johansson kommer att kommentera de övriga reservationerna. Utskottet behandlar också regeringens redovisning av verksamheten med ungdomslag. Både Lars-Ove Hagberg och Börje Hörnlund har tagit upp detta. Här skulle jag — för att inte förlänga debatten — vilja hänvisa till den interpellationsdebatt om ungdomslagen som vi hade den 5 november. Där finns argumenten väl redovisade. Dessutom återkommer vi till denna debatt efter jul. Herr talman! Avslutningsvis skulle jag vilja säga: De erfarenheter som vi gjorde i början av 1980-talet visar att det är viktigt att regeringen har en hög beredskap och att det är mycket viktigt att beslut om arbetsmarknadspolitiskainsatser fattas i så god tid att man kan förebygga ökad öppen arbetslöshet.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

Herr talman! Utskottets fru ordförande redovisar den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken med en sådan förnöjsamhet att jag känner oro— jag måste säga det. Som jag påpekade i mitt anförande har vi en mycket hög arbetslöshet trots att vi haft en mycket stabil högkonjunktur. Och vi skall inte tala om byggarbetslöshetens rekordsiffror, för där handlar det de inte om ensiffriga procenttal. Där kan var tionde, i en del fall var fjärde och i några extremområden var tredje byggnadsarbetare vara arbetslös. Redan nu kan vi se att genomsnittet för den öppna arbetslösheten under den mandatperiod med socialdemokratiskt styre som vi får vara med om kommer att vara högre än under den tid som vi hade en annan regering än den socialdemokratiska. Detta kan väl ändå inte vara skäl för utskottets ordförande att visa förnöjsamhet med socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik. Jag trodde i min enfald att den socialdemokratiska ambitionen var betydligt högre än att åstadkomma en rekordarbetslöshet. Frida Berglund frågar om folkpartiet vill låta de arbetslösa lida. På det har jag redan svarat att vi i det korta perspektivet behöver en mycket aktiv arbetsmarknadspolitik. När det gäller att satsa har vi i stort sett förordat lika stora medel som regeringen föreslagit där. Men regeringens eget budskap är ju att den ekonomiska politiken hänger i hop med näringslivets möjligheter till god utveckling. Och vad vi från folkpartiets sida ville förhindra var det dråpslag som man faktiskt utdelade beträffande näringslivets utvecklingsmöjligheter genom den kraftiga ökningen av bensinskatten, som försvårar transporterna, genom höjningen av elskatten och också genom införandet av den djupt orättvisa fastighetsskatten. I det långa perspektivet kommer det att vara mycket bekymmersamt för arbetsmarknadspolitiken med denna barlast. Frida Berglund säger också att hon inte skäms för den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken och att regeringen nu gör en satsning. Men borde det inte stämma socialdemokraterna till eftertanke att vi i en högkonjunktur har mycket svåra problem? Vilka åtgärder skall vi då ta till långsiktigt? Vi får naturligtvis inte utesluta att en lågkonjunktur kan vara förestående.

Herr talman! Frida Berglund kan i rimlighetens namn inte tro på vad hon säger i denna talarstol. Balans i ekonomin — med ett budgetunderskott på 70-75 miljarder. Låg inflation — med en regering som har lyckats skala av två års inflationsmål på kortare tid än ett år. Balans mot omvärlden — när vi vet att bytesbalanssituationen ständigt försämras. Lägre arbetslöshet — när vi har 13 000 fler öppet arbetslösa och över 60 000 fler i åtgärder utanför den reguljära arbetsmarknaden. Min och andra människors verklighetsuppfattning är inte densamma som Frida Berglunds. Om man har grunduppfattningen att ingenting annat än den offentliga sektorn kan klara service och tjänsteefterfrågan från människor, ställer man sådana frågor som Frida Berglund gör. Om det i sinnevärlden inte finns någonting annat än politiska beslut, högre skatter, större offentlig sektor och mer politisering uppkommer sådana här frågor. Det är knappast någon idé att försöka svara på dessa frågor och förklara för Frida Berglund hur vi moderater ser på detta. Vi har vunnit insikt och har den absoluta tron att det kommer att produceras tjänster och service som aldrig förr i Sverige om vi bryter upp de offentliga monopolen. Så är det i länder som inte har offentliga monopol. De har därvid också haft en tillväxt i antal arbetstillfällen som de facto har varit mycket kraftigare än hos oss. Där har man inte behövt skapa undantagsarbetsmarknader för större och större grupper. Därför förordar vi en sådan politik. Frida Berglund frågar hur många fler ungdomar som kommer att få jobb. Det är en naturlig fråga för en socialdemokrat. Om socialdemokraterna själva vågade lova full sysselsättning för att vinna valet, måste de fråga vad vi kommer att åstadkomma och vad vi som nu påstår oss vilja ha regeringsmakten vågar lova. Vi lovar inte, Frida Berglund, vare sig full sysselsättning eller något exakt antal sysselsatta ungdomar. Men vi är beredda att angripa grundorsakerna till ungdomsarbetslösheten, vilket ni inte kan göra, eftersom LO:s Stig Malm sitter på Norra Bantorget och förhindrar er att göra det. Därför kan en sådan politik inte komma till stånd förrän vi har bytt regering i detta land. Vad den politiken innehåller har vi redovisat vid åtskilliga tillfällen, så det behöver vi inte ta upp tid med här. Herr talman! Vi kan konstatera att det inte bara är moderata samlingspartiet som mäter arbetslösheten på det sätt som vi har redovisat i reservation 1. Det gört.ex. också LO och många ekonomer i vårt land. Vill socialdemokratin inte acceptera det är det upp till er. Vi ser problemen som de är och talar om dem i termer som de enskilda människorna förstår. Det kanske är därför som vår kontakt med verkligheten är större än er.

Herr talman! Den här veckan i fjol umgicks Frida Berglund, jag och några till mycket intensivt och diskuterade den s.k. ungdomslagen. Tillsammans baxade vi regeringsförslaget något mot mitten — och det blev ett bättre förslag. Till slut var vi emellertid i den situationen att vi hade att välja mellan att samsas och att fälla hela förslaget, vilket innebar att ett stort antal ungdomar skulle få följa bidragslinjen i stället för arbetslinjen. Ungdomslagen fick dock två verkliga skönhetsfläckar. Först och främst var det det faktum att 40 000 18-19-åringar skall arbeta halvtid, medan t.ex. 16-17-åringarna på ungdomsplats arbetar heltid — det är inte rimligt. Det är inte heller rimligt att mer än 99 96 av ungdomarna skall arbeta inom den offentliga sektorn. Den privata arbetsmarknaden är faktiskt den större arbetsmarknaden. Om vi skall ha balans i vår ekonomi behövs en viss ökning av den privata arbetsmarknaden. Det är orätt mot de 40 000 ungdomarna i åldern 18-19 år att deras inskolning skall ske helt och hållet inom den offentliga sektorn. Vi beställde ett nytt förslag från regeringen. Vi pekade på dessa båda frågor. Jag vill nu fråga utskottets ordförande Frida Berglund, om hon står fast vid synpunkterna att det är önskvärt att vi får fram ett förslag om åtta timmars arbetsdag och att det sker en fördelning över hela arbetsmarknaden. Sedan resonemanget om den offentliga sektorn och kvinnor. Jag måste tyvärr säga att Frida Berglund i dag har en litet omodern kvinnosyn. Kvinnor behövs lika mycket på alla arbetsmarknader och inte bara i vissa sektorer — det måste vara den moderna och riktiga synen. Livsmedelskommitténs förslag leder tyvärr till att det försvinner 20 000 30 000 arbetstillfällen.

Herr talman! Det enda som är på rätt väg är väl statistiken, Frida Berglund. Bakom statistiken döljer sig en hel del politiska och verkliga orsaker. Det finns ett stort behov av fasta arbeten, och vi har egentligen inte förbättrat situationen under det senaste året. Jag förutsätter att de som sysselsätts genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall ha ett fast arbete så småningom. När rekryteringen till de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är så stor att det nu läggs fram en särskild proposition om den saken visar det hur läget egentligen är. Man klarar inte av situationen. Det är inte många fler som får ett fast arbete i det här läget. Vi borde i stället diskutera hur många som skall ha arbete i dag och vilka verkligt stora insatser som behövs. Men regeringen vill inte diskutera det. Den hänvisar bara till de som är arbetslösa enligt statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar, och det antalet minskar något litet. Samtidigt späder man på med de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Socialdemokraterna påstår sig vilja ha bestående arbeten. Vad då för bestående arbeten, Frida Berglund? Vi har den kanske gynnsammaste högkonjunkturen för företagen på mången god dag. Vinsterna har väl aldrig varit så stora som i dag i industrin. Vi har genomgått en strukturomvandling under vilken många industriarbeten har förlorats. Nu ökar antalet sysselsatta något, kanske med 30 000 35 000 personer. I det läget klappar regeringen sig för bröstet och säger att det är bra. Detta antal är ju en försvinnande liten del av det behov som finns. Man säger att rekryteringsstödet syftar till dessa jobb. Fanns det behov av arbetskraft på den privata sidan, skulle man naturligtvis anställa folk där. Men det visade sig i en tidigare debatt att det inte är någon större del av dem som anställs genom rekryteringsstöd som får fasta jobb. Det visar också situationen på arbetsmarknaden i dag. Den fråga som Frida Berglund ställde till de borgerliga skulle jag vilja ställa till socialdemokraterna. Den är mycket intressant, eftersom man för en väldig åstramningspolitik och motsätter sig varje utbyggnad av den offentliga sektorn till att motsvara de verkliga behoven. Hur skall ni tillgodose de verkliga behov som finns på den offentliga sektorn? Är det fråga om kommunalt rekryteringsstöd? Skall det enligt socialdemokratisk politik svara för den stora ökningen av sysselsättningen inom den kommunala sektorn?
Herr talman! Ett tecken på att vi tar arbetsmarknadsläget på allvar är just att vi i dag diskuterar ett åtgärdsprogram. Elver Jonsson säger att vi har en hög arbetslöshet. Det är klart att insatserna är dimensionerade efter behoven. Elver Jonsson är alltså medveten om att arbetslösheten är hög och att insatser behövs, men ändå säger han att man inte tagit fram pengar, eftersom arbetslösheten är självförvållad. Byggarbetslösheten är f. n. lägre än förra året. Men det som vi diskuterar i dag är insatserna för våren, eftersom prognoserna visar att arbetslösheten kommer att öka just under våren. Bengt Wittbom redovisade det radikala borgerliga alternativet till ungdomsarbetsplatser. Han sade: Vi lovar ingenting. Har man den inställningen till politiken att det får bli som det blir och inte känner något större ansvar, kan man ju kosta på sig att fara fram som Bengt Wittbom gör i debatten. Vad jag frågade var hur snabbt ni kommer att kunna anställa ungdomar, om vi inte har några ungdomslag. Vad är alternativet för de 40 000 som Bengt Wittbom ondgör sig över? När det gäller redovisningen av arbetslösheten har jag inte sett att LO någonsin redovisat arbetslösheten på samma sätt som Bengt Wittbom gör. Det kanske här finns någon hemlig kanal. Jag skall inte närmare gå in på vad Börje Hörnlund sade om ungdomslagen. Jag skulle bara vilja nämna att jag i många sammanhang sagt att jag tycker att det var väldigt fint att Börje Hörnlund tog sitt förnuft till fånga och gick med på ungdomslag. Han har sagt att det kan finnas en del som man behöver korrigera, och till den saken får vi återkomma. Min repliktid är nu slut, och jag hinner därför inte replikera Lars-Ove Hagberg denna gång. Jag återkommer till honom.
Herr talman! Fru ordföranden i arbetsmarknadsutskottet säger att de åtgärder som nu sätts in är dimensionerade efter behovet. Det är naturligtvis alldeles riktigt. Vad jag sade var att vi försökte medverka till att förhindra den skattehöjning på 4 miljarder som nu så hårt kommer att slå mot sysselsättningen, mot transportkostnaderna, mot industriverksamheten och mot de anställdas boende. Detta gäller både höjningen av bensinskatten, de ökade elpriserna och den nya och orättvisa fastighetsskatten. När nu riksdagen genomdrivit dessa förslag genom samverkan mellan socialdemokrater och kommunister är det klart att det vill till nya ökade insatser. När detta nu är ett olyckligt faktum kräver vi i reservation att regeringen snabbt skall se över vilka insatser som kommer att krävas i den nya situationen. Vi tror för vår del att det behövs ganska rejäla och betydande belopp för att klara de svårigheter som nu kommer att uppstå. När jag använde ordet självförvållat avsåg jag inte de arbetslösas problem utan regeringens; regeringen har genom att driva den här ekonomiska politiken medverkat till sysselsättningsproblemen. Det hedrar Frida Berglund att hon är korrekt i sin beskrivning och säger att byggnadsarbetararbetslösheten nu är lägre än förra året. Helt riktigt. Jag hoppas kammaren observerade att Frida Berglund alltså inte gjorde någon jämförelse med tiden före det socialdemokratiska regeringsinnehavet — då hade det blivit ett helt annat utfall. Frida Berglund sade i sin replik — det skall sägas; på den punkten delar jag de bekymmer jag tyckte att Frida Berglund uttryckte — att byggarbetslösheten ser ut att öka fram emot våren. Under valrörelsen sade socialdemokraterna att vi från vår sida hade misskött byggsektorn och avgav själva yviga löften om att byggnadsverksamheten skulle komma att bli ”motorn” i den nya socialdemokratiska politiken bara socialdemokraterna kom till kanslihuset. Nu märker vi hur denna ”motor” hostar, för att inte säga stannar, i sina krampaktiga försök att komma i gång. Där har man helt misslyckats. Det är att beklaga — det drabbar många, inte bara inom byggnadsarbetarkåren utan inom en stor grupp i vårt samhälle. Just därför att byggverksamheten är så central är den höga arbetslösheten så olycklig.

Herr talman! Det är inga hemliga kanaler, Frida Berlund. Läs LO tidningen då och då! Det finns en del guldkorn i den också. Det är lätt, säger Frida Berglund, att göra som Bengt Wittbom — han lovar ingenting. Nej, vi lovar i alla fall inte mera AMS-pengar, som skall finansieras med högre skatter, som slår ut flera jobb i den privata delen av ekonomin, vilket höjer arbetslösheten, vilket kräver nya paket och nya skatter, som ger högre arbetslöshet, osv. Så rullar snöbollen snabbare och snabbare. Det är en rävsax ni sitter i, Frida Berglund. Och det är klart att finns det inte ideologiskt utrymme inom det egna partiet att komma ur den måste man gå ut på gator och torg och skryta och hävda att man är duktigare ju flera miljarder man kan sätta in. Den politik som vi förordar innebär motsatsen, nämligen att det inte i första hand är AMS-paket utan riktiga jobb som skall åstadkommas, Frida Berglund. Vi har vid åtskilliga tillfällen framlagt konkreta förslag. Vi har t.ex. föreslagit lärlingsutbildning för ungdom och relativ lönekostnadssänkning för ungdomar. Ni som har så goda kontakter med LO, be LO:s folk komma över — eller ta upp det på någon gemensam middag — och säg: Vi sänker arbetsgivaravgifterna med 15 96 under tre år om ni fryser lönerna för ungdomar under samma tid. Vi sänker arbetsgivaravgifterna för att lönekostnadssänkningen skall få omedelbar effekt — den hjälpen bidrar riksdagen med — om ni långsiktigt hjälper till att ändra på det här! Det gäller vidare lagarna om provanställning och korttidsanställning. Det gäller också att göra ungdomslagen till vad ungdomslagen skall vara, nämligen en faktor för dem som är värst utsatta på arbetsmarknaden — inte för alla, så att de nästan kollektivt och gemensamt skall tåga från avgångsklassen i gymnasiet in i ungdomslagen. Alla unga människor behöver inte tas om hand från första dagen, Frida Berglund! Det behöver inte stå en samhällets dadda utanför skolan och vänta. De flesta ungdomar klarar sin arbetsmarknadssituation själva. Då är det klokt av samhället att ha litet is i magen och vänta och inte springa och leta efter problem som i många fall inte existerar. Driver vi den kloka politiken, har vi också resurser att ställa upp för dem som verkligen behöver hjälp, de som har dålig eller ingen yrkesutbildning, de som har dålig social bakgrund och inte själva klarar det. Då har vi möjlighet att ordentligt hjälpa dem som försöker men ändå inte klarar sig och faller. Det måste vara det som samhällssolidariteten är till för, inte för att smeta AMS-miljarder över hela ungdomsgenerationen här i landet. Gör vi det, kommer vi långsiktigt bara att få växande problem med våra ungdomsgenerationer.
Herr talman! Borde inte, Frida Berglund, socialdemokratin mer eller mindre skämmas för detta åtgärdsprogram, som innebär att två tredjedelar av de insatser som ger utslag i arbete utgörs av subventioner till det privata näringslivet? Pengarna har tagits av intäkter genom punktskatter. Det är en fördelningspolitisk profil som varje människa i ett arbetarparti borde skämmas för. Frida Berglund skryter vidare över de program man haft och de insatser som har gjorts för industrin. Vad vi har upplevt under två års tid är att socialdemokratin har tagit sin hand från industriutveckling, bl.a. från en basnäring som verkstadsindustrin, och satsat hänsynslöst på export. De multinationella företagen tycks få råda över svensk industri framöver. Det är allvarligt. Den allvarligaste frågan — den kan Frida Berglund kanske besvara — är vad socialdemokratin skall göra för den halva miljon människor som vill ha ett fast arbete. Hur skall det gå i nästa lågkonjunktur? Hur kommer situationen att te sig då?
Herr talman! Frida Berglund använde uttrycket ”ta sitt förnuft till fånga”. Jag måste påminna henne om att det var centern som motionerade om behovet av arbete och utbildning i stället för bidrag. Våren 1982 gick Anna-Greta Leijon och kommunisterna emot det förslaget, vilket sedan återkom hösten 1982. Centern har under hela denna tid haft kvar kravet på åtta timmars ordinarie arbetstid och sagt att hela arbetsmarknaden skall stå till människors förfogande. Förnuftet har dock sagt oss att det var bättre att efter många om och men samt efter vissa förbättringar biträda ett halvfärdigt förslag än att inte ha något förslag alls att ta ställning till här i riksdagen. Det skulle ha fått till följd att en stor mängd ungdomar fick bidrag i stället för arbete.
Herr talman! Jag måste återigen påminna Elver Jonsson om att det är insatserna under våren 1985 som vi skall ta ställning till i dag. Elver Jonsson sade att de skattehöjningar som vi fattade beslut om förra veckan kommer att föra med sig hög arbetslöshet. Men vi socialdemokrater har bedömt det som viktigt att förhindra en ökad arbetslöshet under den kommande våren. Det är därför som vi föreslår dessa insatser. När jag talade om byggarbetslösheten gällde det dess omfattning under ett år. Om tiden medgav skulle jag kunna berätta hur det stod till med den när de borgerliga partierna befann sig i regeringsställning. Då fick folk som bodde i Norrbotten pendla ned till byggarbetsplatserna i Stockholm. Tyvärr har jag inte nu tid att fortsätta att beskriva hur situationen var då. Bengt Wittbom säger att det gäller att få fram fasta jobb. Men varifrån skall ni ta dem? Det räcker inte med enbart ord. När vi övertog regeringsansvaret hade den svenska industrin förlorat sin växtkraft. Produktionen hade gått tillbaka. Investeringarna rasade under t.ex. 1982 med ca 20 26 och tidigare med ca 10 26. Nu har industrin ökat sin produktion med ungefär 15 96. Exportindustrin har växt. Det är riktigt som Lars-Ove Hagberg säger. Industriinvesteringarna har ökat. Industrins lönsamhet har fördubblats. Vi har sett till att industrin har fått förutsättningar för att klara konkurrensen och sälja varor och tjänster samt på så sätt tillförsäkra människorna fasta jobb. Bengt Wittbom sade att man skulle kunna klara detta genom provanställningar. SHIO lovade 15 000 nya jobb, om provanställningar kom till stånd. Nu finns det möjlighet till provanställningar, men var finns jobben? Kanske Bengt Wittbom kan svara på den frågan. Till Börje Hörnlund vill jag säga att jag inte tänker gå in i någon diskussion om vad som hände, när vi fattade beslut om ungdomslagen. Jag känner mig genererad över det blanka avslaget och allt vad det innebar. Jag tycker att vi kan låta det vara, eftersom vi har funnit varandra på väldigt många punkter. Ungdomslagen har utgjort en mycket bra insats mot arbetslösheten. Alternativet hade varit en öppen arbetslöshet för mer än 40 000 ungdomar.

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att uppehålla mig vid propositionens förslag till konkreta åtgärder för att stärka sysselsättningen under den kommande vintern. I dessa förslag ingår även sådana förändringar av det arbetsmarknadspolitiska åtgärdssystemet som har en längre syftning. Jag börjar med beredskapsarbetena. I moderaternas och folkpartiets motion har man närmast uttryckt förvåning över att regeringen i höst har kommit till riksdagen och begärt mer pengar. Man synes på det hållet mena att de anslag som redan har beviljats för beredskapsarbeten borde räcka. Om så inte skulle vara fallet, bör regeringen kunna ta pengar i anspråk från finansfullmakten. Tydligast kommer detta sätt att resonera fram hos folkpartiet. Moderaterna är inne på samma linje men medger dock att ett visst tillskott av medel till beredskapsarbeten redan nu kan vara motiverat. Bakgrunden är dock att riksdagen i våras skar ner anslagen till beredskaps arbeten från 5 miljarder kronor för budgetåret 1983/84 till knappt 2 miljarder kronor för innevarande budgetår. Bakom denna kraftiga nedskärning ligger tanken att den förbättrade konjunkturen bör medföra en ökad efterfrågan på arbetskraft men också att alternativa stödmöjligheter har tillkommit för vissa grupper av de arbetslösa som annars fått sysselsättning genom beredskapsarbeten. Jag tänker på ungdomslagen och rekryteringsstödet. Vad man vidare har förbisett i den debatt som förs i dag är att den bedömning av medelsbehovet som gjordes i våras uttryckligen var preliminär. AMS och arbetsmarknadsministern uttalade att en säkrare bedömning av åtgärdsbehovet kunde göras först i höst. I betänkande nr 24, daterat den 24 maj 1984, förklarade utskottet för sin del att ”utskottet inte hade någonting att erinra mot att den slutliga bedömningen av medelsbehovet för beredskapsarbeten gjordes först under den kommande hösten”. Till detta anslöt sig en majoritet i riksdagen. Jag har tagit upp denna sak för den visar att moderaterna i sin kommittémotion inte har fog för sin kritik när de skriver: ”Det är anmärkningsvärt att regeringen redan på ett så tidigt skede under budgetåret inkommer till riksdagen med begäran om utökade anslag”. Herr talman! Det må vara att moderaterna och folkpartisterna har en annan bedömning av behovet av ytterligare insatser än vad regeringen har. Men det är en annan sak att, som moderaterna gör, höja ett tillrättavisande pekfinger och kritisera regeringen när den handlar enligt en ordning som riksdagen har godtagit och anvisat. Och om man nu har den uppfattningen att insatserna via beredskapsarbetena behöver förstärkas, så är det ingalunda för tidigt att ta ställning till den frågan nu. Skall sådana åtgärder få någon effekt bör man i stället avgöra frågan i detta sammanhang. Vad har t.ex. arbetslösa byggnadsarbetare i vinter för glädje av att man då ger klarsignal för ytterligare arbeten som får effekt för deras sysselsättning först under kommande sommar? En direkt och förutsedd följd av anslagsnedskärningen i våras är att sysselsättningen i beredskapsarbeten i höst har minskat kraftigt och utgör 25 000-30 000 personer i oktober och november mot 60 000 resp. 75 000 personer samma höstmånader förra året. Den nuvarande anslagstilldelningen gör det nödvändigt att fortsätta sysselsättningsminskningen till 10 000 personer per månad, att jämföras med det genomsnitt på 75 000 personer som sysselsattes i beredskapsarbetena under januari till mars tidigare i år. Ett så stort sysselsättningsbortfall kan inte täckas av en förbättrad efterfrågan på den öppna marknaden under vintern. Hänsyn måste också tas till den bekymmersamma situationen på byggarbetsmarknaden. Därför biträder utskottsmajoriteten förslaget att man redan nu skall avdela ytterligare 750 milj.kr. till olika typer av beredskapsarbeten. Jag vill betona att även med ett sådant påslag kommer beredskapsarbetena att bedrivas i en avsevärt mindre omfattning än under förra vintern. Herr talman! I det aktuella beloppet, 750 milj.kr., är 250 milj.kr. avsedda för beredskapsarbeten på byggnadsoch anläggningssidan i de sex nordligas te länen. Moderaterna och folkpartiet underkänner även det behovet, och moderaterna säger i sin reservation på denna punkt att det är obegripligt att det görs ytterligare insatser för byggnadsarbetare; i stället bör byggnadsarbetarkåren reduceras redan nu. Denna kår kommer i vinter att ställas inför stora påfrestningar med hög arbetslöshet. I den situationen bör man åtminstone försöka sätta in åtgärder för att mildra påfrestningarna där de är som svårast. Det är till detta som regeringen och utskottets majoritet har syftat. Oaktat dessa insatser kommer byggarbetslösheten att bli besvärande inte bara i de nordligaste länen utan även i andra delar av landet, och utskottet har därvid funnit anledning att särskilt peka på några län, som Kronobergs, Blekinge och Kristianstads län i sydöstra Sverige samt Uppsala län. I detta avsnitt godtar utskottsmajoriteten dessutom att Kiruna kommun via beredskapsarbetena får ett höjt bidrag till byggande av ett Folkets hus. När det gäller beredskapsarbetena, herr talman, har utskottet även ställt sig bakom ett förslag från regeringen om nya regler för beslut om kommunala arbeten av detta slag. Beredskapsarbetena var ursprungligen nästan enbart byggnadsoch anläggningsarbeten. Beslut om sådana arbeten kunde lämpligen fattas för varje projekt för sig. Denna ordning passar inte så bra för de i våra dagar vanliga beredskapsarbetena inom den offentliga servicesektorn. Här är det inte lika lätt som när det gäller t.ex. uppförande av en simhall att fastställa att det är fråga om ett objekt som ligger utanför den ordinarie årsbudgeten, vilket är en förutsättning för att arbetet skall få komma till stånd som beredskapsarbete med statligt stöd. Den nya ordning som regeringen föreslår innebär i korthet att de kommunala huvudmännen och de fackliga organisationerna tar fram sysselsättningsreserv. I denna skall ingå angelägna arbetsuppgifter, vilkas utförande förutsätter att det blir ett nettotillskott av personal utanför den ordinarie årsbudgeten. Endast moderaterna går emot regeringens förslag, som de anser få negativa effekter i olika avseenden. Alla är dock ense om att den nuvarande ordningen inte fungerar tillfredsställande utan bör ändras. Det nya systemet är anpassat till de förhållanden som råder och är avsett att ge en enklare och smidigare handläggning. Utskottet menar att detta är värt att pröva och tillstyrker alltså regeringens förslag. Herr talman! Jag sade inledningsvis att propositionen innehåller nya inslag i det arbetsmarknadspolitiska åtgärdssystemet. Till detta hör att ersätta kommunala beredskapsarbeten för vissa arbetshandikappade, s.k. T1 arbeten, med skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare. Även detta är en anpassning till rådande förhållanden. Beredskapsarbetena skall ju ge sysselsättning under en begränsad tid. Men för de grupper handikappade med olika missbruksproblem det här gäller har T 1-arbetena varit den enda sysselsättningen under långa tider. Förslaget har vidare den innebörden att kommuner och landsting återfår en del av det ansvar för det skyddade arbetet som de hade innan Samhällsföretag tillkom. Moderaterna har synpunkter på anvisningen av handikappade till det nya skyddade arbetet och på lönesättningen där. Utskottet förutsätter för sin del att lönerna skall tillkomma i gängse ordning genom avtal och att anvisningarna, liksom i fråga om Samhällsföretags arbetsplatser, skall ske genom arbetsförmedlingens försorg. Herr talman! Som ett led i förslagen att förbättra de långtidsarbetslösas allt besvärligare situation på arbetsmarknaden har utskottets majoritet biträtt regeringens förslag att det skall införas ett kommunalt rekryteringsstöd för dessa arbetslösa. Detta nya stöd är byggt efter i princip samma modell som det rekryteringsstöd till näringslivet som infördes förra hösten. Förslaget innebär således att staten betalar 50 70 av lönekostnaderna för långtidsarbetslösa som anställts av kommunerna efter anvisning av arbetsförmedlingen. De tre borgerliga partierna avstyrker detta förslag i en gemensam reservation. De ser i förslaget en fara att det leder till en kommunal expansion med negativa effekter på samhällsekonomin. Detta är en överdriven bild av det nya bidragets verkningar. I praktiken kommer rekryteringsstödet att fungera som ett alternativ till sysselsättning i de kommunala beredskapsarbetena. Kommunerna och landstingen måste ta hänsyn till de krav som ställs på dem att medverka till sysselsättning åt andra grupper arbetslösa, såsom ungdomar och handikappade. Detta kommer att begränsa rekryteringsstödets användning. Samtidigt är de långtidsarbetslösas situation sådan att man måste pröva nya vägar. De tre borgerliga partierna hänvisar till den enskilda sektorn, men nyrekryteringarna där tycks ju inte räcka till, trots att vi har satt in ett särskilt stimulansbidrag. Centerpartiet vill komma till rätta med den saken genom att höja detta bidrag från 50 till 75 96 av lönekostnaderna. Detta kan synas vara en åtgärd i konsekvens med det gångna årets erfarenheter.

Min slutsats är att man inte bör avstå från den komplettering av åtgärderna för långtidsarbetslösa som det kommunala rekryteringsstödet för dem utgör. Detta rekryteringsstöd är också att se som ett alternativ till de bidrag för tidigareläggning av kommunala tjänster som försöksvis prövades under budgetåret 1983/84. Vpk vill att man inte skall lägga några ytterligare pengar på rekryteringsstödet till näringslivet utan i stället satsa ett belopp av 1 miljard kronor till bidrag till inrättande av nya fasta jobb på den offentliga sektorn. Erfarenheterna av ett sådant system är emellertid skiftande. Problemet synes vara att det inte blir den verksamma hjälp till de långtidsarbetslösa som vpk hävdar i sin reservation på denna punkt. De nya tjänsterna går bara i begränsad utsträckning till de arbetslösa och blir därmed ganska dyrbara som arbetslöshetsbekämpande åtgärder. Herr talman!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

Herr talman! Först vill jag säga några ord om byggarbetsmarknaden. Det är ju ändå så att vi har en alltför stor kår av byggnadsarbetare i vårt land. Denna åsikt måste delas av alla som inte tror att vi får uppleva några nya miljonbyggnadsprogram för bostäder e. d. Då måste man väl som politiker ta sitt ansvar och se till att byggnadsarbetarkåren faktiskt minskar och inrikta insatserna på att hjälpa övertaliga byggnadsarbetare ur denna verksamhet och in i något annat, som kan ge dem tryggad försörjning för framtiden. Efter vad jag förstår måste detta vara den logiska slutsatsen. Det är därför vi vänder oss emot den socialdemokratiska politiken på detta område. Denna tycks förutsätta att det kommer något nytt miljonbyggnadsprogram eller att det, möjligen från himmelen, dyker upp någon typ av insatser som skall rädda framtiden för en alltför stor byggnadsarbetarkår. När nu t.o.m. Ludvig Svensson har slutat vänta på att få sälja alla de gardiner som han skulle få sälja, är det väl på tiden, Erik Johansson, att även socialdemokratin inser att det inte är en klok politik eller ett riktigt ansvarstagande att fortsätta att uppmuntra människor att stanna kvar i en verksamhet som vi vet inte kan erbjuda någon långsiktig försörjningsmöjlighet för dem. Visst ligger det en poäng i att försöka förenkla beslutsfattande och beslutsordning när det gäller beredskapsarbetena. Men, Erik Johansson, det ligger inte någon poäng i att skapa ett system där man får en större och större kortsiktig arbetsmarknad och till viss del rent daglöneri för fler och fler människor i den kommunala sektorn, vid sidan av den ordinarie arbetskraften. Detta är precis vad som håller på att skapas. Integrerar vi systemen för mycket, vänjer sig kommunerna ännu mer vid att ha tiotusentals korttidsanställda arbetare, för vilkas löner de får betalt av staten. Nu har de ju också ungdomslagen, som jämfört med en del erfarenheter från andra länder enligt socialdemokraterna borde betecknas som rent daglönearbete. Vi får en växande kår människor som är hänvisade till otrygga, korta jobb, och vi får en kommunal verksamhet som förväntar sig större och större insatser från staten för att hjälpa till att betala verksamheten, Om det är till det priset som förenklingarna skall ske, ställer inte moderata samlingspartiet upp. Det är alldeles naturligt, Erik Johansson.

Herr talman! Som den noggranna parlamentariker Erik Johansson är hänvisar han till ett utskottsbetänkande från i våras, där det talas om att slutgiltig bedömning får göras i höst om omfattningen av de framtida arbetsmarknadspolitiska insatserna. Han efterlyser bl.a. folkpartiets bedömning, Vår bedömning har vi framfört i vår reservation, där vi säger att underlaget nu är för otillräckligt för att man skall kunna avgöra omfattningen när det gäller att bekämpa arbetslösheten. Vi fruktar att det kan behövas betydande insatser efter de senaste besluten om skattehöjningar. Därför behövs en förnyad bedömning, Sedan får regeringen återkomma till riksdagen och begära de medel som kan anses erforderliga. I avvaktan på detta bör finansfullmakten användas. Det är riktigt, som Erik Johansson säger, att det är skillnad mellan vårt krav på användande av finansfullmakten och på moderaternas krav, med tanke på att vi från folkpartiets sida i våras var med och anvisade pengar till just den finansieringsfullmakt som här åberopas. Med tanke på att man närmast försöker låsa in dessa pengar i finansfullmakten blir min fråga till Erik Johansson: När anser socialdemokraterna att finansfullmakten skall kunna komma till användning? Jag vill ställa ännu en fråga. Kan det bedömmas att de ca 4 miljarder kronor som kostnaderna för bostäderna, elektriciteten och bensinen ökar med försvårar arbetsmarknadssituationen, eller är en sådan skattehöjning ovidkommande enligt socialdemokraternas sätt att se? Nu är det, herr talman, folkpartiets bedömning att det behövs insatser, stora insatser, som ej skulle behövts om bensin-, eloch bostadsskatten inte hade genomdrivits.

Herr talman! När Erik Johansson berörde frågan om kommunalt rekryteringsstöd för långtidsarbetslösa var han medveten om att det blir rätt ordentliga bekymmer med turordningsfrågor och kompetensfrågor. Det jag tycker behöver diskuteras när det gäller denna fråga är att det under denna period har varit stora indragningar av ordinarie kommunala medel. Det var också detta besked vi fick i fredags. Sedan skickar regeringen en rännil tillbaka, på ett sätt i år och på ett annat sätt föregående år. Detta leder i hög grad till att man håller i gång AMS-tjänstemän med onödig byråkrati, i stället för att de aktivt får syssla med regelrätt arbetsförmedling. Detta innebär också att man håller i gång de kommunala tjänstemännen med samma byråkrati i stället för att låta dem arbeta med effektiviseringar av den offentliga sektorn. Jag skall emellertid hålla med Erik Johansson om en sak, nämligen att det också för mig var litet stötande att läsa moderaternas reservation som gäller bygginvesteringar i de sex nordligaste länen. Det luktar litet av avvecklingsplan, eftersom det är klart att det finns...
Jag vill påminna talaren om att repliken gällde Erik Johanssons anförande.
Herr talman! Det finns många viktiga objekt att fullfölja, trots allt.
Herr talman! Erik Johansson gjorde en mycket korrekt genomgång från utskottets sida av AMS medelsbehov våren 1984 och angav att syftet var att AMS skulle komma tillbaka. För detta fanns en finansfullmakt för regeringen. När regeringen sedan skall vidta åtgärder använder man inte finansfullmakten. Då gör den nuvarande regeringen ett politiskt reptrick i den högre skolan, nämligen det att kombinera ett åtstramningspaket på drygt 4 miljarder med ett sysselsättningspaket på 1,7 miljarder kronor. Det är denna kombination som förtar något av effekten av sysselsättningspaketet. Erik Johansson gör en riktig iakttagelse när han till Bengt Wittbom säger, att om vi inte beslutar om byggåtgärder nu får de ingen verkan. Men när utskottet skulle besvara några motioner om svårigheter på byggarbetsmarknaden i andra delar av landet avvisades kraven i dessa motioner med en hänvisning till att regeringen noga får följa utvecklingen och återkomma med förslag till åtgärder — detta fastän utskottet anser att svårigheterna är nästan lika stora där. Var finns konsekvensen, Erik Johansson? Borde man inte begära att regeringen snabbt föreslår åtgärder, om man menar allvar med att vilja åtgärda byggarbetslösheten? Regeringens förslag flagnar betydligt när Erik Johansson på ett kanske ärligt och uppriktigt sätt talar om vad kommunalt rekryteringsstöd innebär. I polemik med moderaterna säger han att det inte skall bli så stort. Det skall inte bli någon stor offentlig sektor, utan det är fråga om ett alternativ till beredskapsjobb och alltså ingenting nytt. Han ber nästan om ursäkt för att man lagt fram förslaget till kommunalt rekryteringsstöd. Och Erik Johansson kanske har helt rätt i det. Han säger också att erfarenheterna av att försöka skapa arbete genom stöd till kommunerna är mycket dåliga därför att stödet inte går ut till långtidsarbetslösa. Jag skulle vilja säga till Erik Johansson att just den iakttagelsen visar hur stort behovet är av åtgärder mot arbetslösheten. Behovet är så stort att även om vi skulle satsa stora pengar skulle det inte hjälpa de långtidsarbetslösa. Nu tror jag att detta ändå går att ordna. Men enligt Erik Johansson är regeringens syfte inte så märkvärdigt, utan det är fråga om en vanlig arbetsmarknadspolitisk åtgärd — trots att det här gäller tillsvidareanställningar. Då blir förslaget till kommunalt rekryteringsstöd lika värdelöst som på den enskilda sektorn.
Herr talman! Gemensamt för de tre senaste inläggen är att man har synpunkter på finansfullmakten. På s.12 i utskottets betänkande, som majoriteten har anslutit sig till, har vi redovisat detta. Det är en kapitaltillgång med en särskilt konstruktion, och den kan sättas in vid akuta behov. Arbetsmarknadsministern har tidigare lämnat en redovisning av arbetsmarknadsläget och ville då, som jag sade i mitt inlägg, återkomma hösten 1984 för att kunna göra en säkrare bedömning. Det har regeringen gjort, och utskottsmajoriteten har anslutit sig till regeringens förslag. Det är nästan litet genant att behöva göra en historiebeskrivning av hur den svenska arbetsmarknadspolitiken under socialdemokratins ledning har vuxit fram, utvecklats och anpassats i samverkan med den fackliga rörelsen, liksom att behöva peka på vår politiska målsättning om arbetets egenvärde för individen och för samhället och på de åtgärder som vidtagits i enlighet därmed. Garantin när det gäller rekryteringsstödet och förslaget beträffande T 1-arbetena är åtgärder grundade på de erfarenheter som vunnits. De arbetsmarknadspolitiska medlen är differentierade och anpassade och blir föremål för en prövning som i detta fall lett fram till den målsättning vi angivit. Det är många faktorer att ta hänsyn till. Den samhällsekonomiska situationen liksom praktiska och organisatoriska frågor kommer alltid att vägas in i bilden. Det skall bara understrykas vad som sägs i propositionen, att det är fråga om att få en smidigare handläggningsform när det gäller de kommunala beredskapsarbetena. T 1-arbetena bygger på de erfarenheter man har, och de skall genomföras i samverkan med de sociala myndigheterna. När det sedan gäller byggarbetssatsningen på 250 milj.kr. har vi i utskottsmajoriteten den uppfattningen att de skall satsas i områden där de får effekter. Samtidigt vill vi peka på att det finns besvärliga situationer i många delar av landet. Vetskapen om möjligheterna att inom ramen för arbetsmarknadspolitiken snabbt vidtaga åtgärder för att förhindra arbetslöshet gör att vi finner det vara till fyllest att vi har fått den aktuella skrivningen i utskottsbetänkandet.
Herr talman! När det gäller den tekniska beskrivning som Erik Johansson gör av de olika åtgärderna finns det naturligtvis ingenting att anmärka. Erik Johansson talar om att socialdemokratin har utvecklat och anpassat ett system som skall leda fram till en målsättning. Det har ju från socialdemokratiskt håll uttalats att denna målsättning skall vara full sysselsättning. Bekymrar det då inte socialdemokratin, Erik Johansson, att vi i en högkonjunktur har en så hög arbetslöshet och så många människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden? I det korta perspektivet, och det har jag sagt flera gånger, är det klart att det behövs en mycket aktiv arbetsmarknadspolitik för att häva den akuta arbetsmarknadssituation som förvisso råder. Det som bekymrar mig är emellertid att man från socialdemokratiskt håll, det gäller både den ekonomiska debatten i förra veckan och inläggen hitintills, på lång sikt — eller t.o.m. på medellång sikt, som det numera heter — inte har en politik att redovisa som skulle leda till mål som socialdemokraterna säger sig förespråka och för vilka det i riksdagen också finns en betydande majoritet. Det är därför som denna replikväxling oss emellan också slutar i ett frågetecken, något som det också finns anledning att sätta efter det av socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet dikterade senaste betänkandet.
Herr talman! Till det senaste vill jag bara säga, Elver Jonsson, att efter de här åren och efter de debatter vi har haft är målsättningen fastlagd. Den har jag också redovisat. Frågan gällde det långsiktiga programmet. Låt mig bara erinra om vad som skett under åren i regeringsställning. Samverkan mellan samhället och parterna på arbetsmarknaden har vuxit sig starkare. Vi har understrukit samverkan emellan arbetsmarknads-, regionaloch ekonomisk politik. Vi hari vår skattepolitik föreslagit åtgärder som stärker samhället, därför att vii samhället ser garantin för medborgarnas trygghet när det gäller arbete, skola, vård och liknande ting. Det långsiktiga perspektivet anläggs i det forskningsprogram och i den samverkan vi har för att utveckla och stärka det svenska näringslivet, för att öka marknaderna och därmed ge en bredare bas för sysselsättningen. Det är en politik som har tradition, och det är en politik som vi har för avsikt att fortsätta.

Herr talman! Jag tänkte i huvudsak ha två teman för det här anförandet. Trots det som har sagts i den tidigare debatten tänkte jag tillåta mig att vara glad över den utveckling som vi har haft på arbetsmarknaden under hösten. Det är det första temat. Det andra är att jag tänkte försöka förklara varför vi trots det inte kan vara nöjda. För ungefär ett år sedan var jag på ett av många projekt mot ungdomsarbetslösheten som finns ute i landet. Det kallas Lyftet och finns i Ängelholm. Det är en kombination av olika statliga och kommunala insatser med beredskapsarbete som en tung bit, där ungdomar får pröva på att skapa egna företag. De får pröva den verksamheten i beredskapsarbetets form. Jag skulle vara med på en utställning som de här ungdomarna skulle ha, men de sade med detsamma jag kom dit: Först måste du se ett bildband om oss. Och så visade de ett bildband, som jag till att börja med blev ganska chockad över. På bildbandet framträdde den ena efter den andra av ungdomarna och sade: Jag är bra på det. Jag är bra på detta och detta. Jag blev förvånad när jag såg bildbandet. Det var så osvenskt att våga förklara att man var bra på någonting. Som tur var, kan jag säga, var bildbandet ganska långt, så jag hann vänja mig. Jag hann fundera över om det här ändå kanske inte var en väldigt riktig uppläggning för de här ungdomarna, som så många gånger varit nedtryckta i skorna, som så lätt kunnat fås att tro att de inte var bra på någonting. Men det fanns naturligtvis hos var och en av dessa ungdomar, precis som de sade, någonting som var bra. De är en resurs, inte ett problem. Det här sättet att angripa tillvaron används numera i ganska många av de ”jobbsökarklubbar” som finns runt om i landet, men det är ett ganska osvenskt sätt. I den debatt som fördes under timmarna närmast före middagspausen här i riksdagen tävlade de borgerliga ledamöterna med vpk:s om att svartmåla det svenska samhället och arbetsmarknadspolitiken. Det är som om det vore fult att glädja sig åt att vi under hösten faktiskt har upplevt förbättringar på den svenska arbetsmarknaden. Det är som om det vore fult att säga att den svenska arbetsmarknadspolitiken fungerar bra. Jag tycker inte att det skall vara fult. Jag tycker att vi kan säga med stolthet i rösten att vi i Sverige faktiskt är bra på det här. Med ”vi” menar jag då inte bara den socialdemokratiska regeringen. Arbetsmarknadspolitiken i det här landet har byggts upp under årtionden med samarbete mellan arbetsgivare, arbetstagare och statliga organ, och det stora flertalet av de politiska besluten har också de flesta partier i riksdagen ställt sig bakom. Vi är alltså bra i Sverige på arbetsmarknadspolitik, och det är ett av de främsta skälen till att vi kan konstatera att under den här hösten har vi i vårt land, till skillnad från Europa i övrigt, kunnat minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. Det har diskuterats mycket om siffror, men jag tänker inte göra det nu. Jag skall bara läsa upp tre rubriker i statistiska centralbyråns Indikatorer för utvecklingen. Dessa rubriker är: Fler sysselsatta-färre arbetslösa än för ett år sedan. Antalet heltidsarbetande ökar. Industrisysselsättningen ökar. Också i USA sjunker arbetslösheten och ökar sysselsättningen. Men skillnaderna mellan USA och Sverige är ändå mycket stora. USA:s arbetslöshet är mer än dubbelt så hög som vår, och sysselsättningen är långt mindre än vår. Om man är ute i det svenska samhället upplever man påtagligt, i vardagen, det förbättrade arbetsmarknadsläget. Jag har under hösten rest till många orter där jag varit flera gånger förut och då alltid mött en ganska djup pessimism inför utvecklingen. I dag är det andra tongångar på dessa orter. Människorna säger: Nu ser vi att det har börjat lossna. Nu tror vi åter på framtiden. Det är viktigt att vi kan ha också detta perspektiv. I grunden har ju inte vi här i Sverige, som människorna i så många andra länder, gett upp hoppet om att kunna få full sysselsättning. Det har sagts många gånger tidigare i historien — bl.a. på 1930-talet och strax efter andra världskriget — att det inte går att göra något åt arbetslösheten, att de ekonomiska lagarna innebär att vi får acceptera den. Det har vi emellertid inte gjort i Sverige. Vi har genom olika åtgärder, däribland den aktiva arbetsmarknadspolitiken, lyckats visa att det är möjligt att pressa ned arbetslösheten.Det går inte från en dag till nästa, utan det tar tid. Men vi är på väg att också denna gång lyckas visa att det faktiskt är möjligt. Det är något som vi gemensamt kan känna tillfredsställelse över. Samtidigt som vi gör det måste vi emellertid också säga oss att situationen på arbetsmarknaden i Sverige inte är tillfredsställande. Enligt den senaste redovisningen hade vi 2,9 26 öppen arbetslöshet. Vi vet att det bakom denna arbetslöshetssiffra finns enskilda människor. Vi vet också att dessa människor lider av arbetslösheten och att vi inte utnyttjar de tillgångar som samhället har. Arbetslösheten är för hög och måste också fortsättningsvis bekämpas. Det som är mest oroande — och det har jag sagt flera gånger tidigare — är att långtidsarbetslösheten ökar. Enligt den senaste räkningen hade 30 90 av de 125 000 utan arbete varit arbetslösa mer än sex månader. Vi vet av olika studier — och av kontakter ute i verkligheten — att långtidsarbetslösheten drabbar enskilda människor mycket hårt. Lennart Levi gör undersökningar i Olofström om nedläggningen där. Han ärinte färdig än, men han var häromdagen på arbetsmarknadsdepartementet och redovisade en del preliminära resultat. Av dessa framgår mycket tydligt att allvarliga depressioner är oerhört vanliga bland människor som varit arbetslösa länge. Det finns alltså stor anledning för oss att känna djup oro för utvecklingen av långtidsarbetslösheten — och att försöka finna nya åtgärder för att bekämpa den. Det var denna inställning som präglade regeringens förslag till riksdagen tidigare i höst — det förslag som vi nu diskuterar och som riksdagen skall ta ställning till. Vi söker nya vägar för att bryta utvecklingen mot långtidsarbetslöshet. Det är därför som vi föreslår att rekryteringsstödet till de privata arbetsgivarna i fortsättningen i första hand skall gå till de långtidsarbetslösa. Det är därför som vi prövar andra metoder. Vi vill pröva möjligheterna att också på den kommunala och den landstingskommunala sidan införa ett rekryteringsstöd som riktar in sig enbart på de långtidsarbetslösa. Principen och tankegångarna är ungefär desamma som på den privata sidan. Det som skiljer är att det här skall vara s.k. fasta anställningar och att de enbart skall gälla långtidsarbetslösa. Även den som är långtidsarbetslös på deltid skall kunna komma i fråga. Det här har diskuteras väldigt mycket och det har förekommit kritik både från fackligt håll och från kommunala arbetsgivare. Till det skulle jag vilja säga, att om vi menar allvar med kravet på full sysselsättning, med rätt till arbete åt alla, kommer det att innebära inte bara att vi högljutt skall kräva ytterligare statliga subventioner av allehanda slag, utan också att vi ställer samma krav ute på de enskilda arbetsplatserna, både de offentliga och de privata. Då måste vi vara beredda att rucka litet grand på ordningen, då måste vi vara beredda att i vissa fall ge de långtidsarbetslösa företräde framför andra. Om det kommunala rekryteringsstödet har vi haft ingående diskussioner, bl.a. med Kommunalarbetareförbundet. Jag är glad att kunna konstatera att Kommunalarbetareförbundets ordförande tycker att den lösning som vi nu har lagt fram för riksdagen är ett bra stöd. Han har sagt att han kommer att medverka till att det också blir positivt bemött ute på arbetsplatserna. Jag utgår ifrån att det kommer att bli på det sättet. Jag vet att det finns en del kommunala arbetsgivare som grymtar och säger att det här blir besvärligt för oss. De vill, precis som de privata arbetsgivarna, ha tiptop arbetskraft. De tror att en långtidsarbetslös människa kanske inte kan prestera det allra bästa. Men det är en felaktig inställning. Vi måste, om vi menar allvar med full sysselsättning, med att alla skall ha rätt till arbete, våga pröva nya metoder inom arbetsmarknadspolitiken. Vi måste ha grundinställningen att vilja hjälpa till ute på de enskilda arbetsplatserna. Annars kommer vi aldrig att lyckas med den här uppgiften. Jag skulle vilja säga att det nya kommunala rekryteringsstödet är en utmaning för parterna på den kommunala arbetsmarknaden. I det förslag som riksdagen nu diskuterar ingår också andra åtgärder för att bryta långtidsarbetslösheten. Där finns försöksverksamheten i Stockholms kommun, där finns förslaget om de nya skyddade arbetena hos offentliga arbetsgivare i stället för de gamla s.k. T 1-arbetena. Jag kan berätta att regeringen kommer att ge AMS i uppdrag att till mars månad redovisa hur det förhåller sig med långtidsarbetslösheten, hur de nya åtgärderna tillsammans med de gamla åtgärderna har slagit, vad det är som man upplever som problem och vad man kan göra för eventuella justeringar. Vi kan säga att vi har tagit första steget i och med att arbetslösheten totalt sett har minskat. Nu återstår en väldig utmaning för oss, att hindra att långtidsarbetslösheten i Sverige, liksom i många andra länder, får ett så stadigt grepp om oss att vi inte kan bryta oss ur den. Självfallet behöver vi kanske vidta ytterligare åtgärder utöver dem som vi nu har föreslagit, och alla förslag i den riktningen är naturligtvis välkomna. Jag har studerat motionerna från de borgerliga partierna. Jag har tittat på reservationerna, och jag har lyssnat på debatten här tidigare i dag. Ett är gemensamt: man tycker inte om regeringens politik och regeringens olika förslag. Men när det gäller att komma med egna konstruktiva bidrag tycker jag att det är ganska dåligt ställt. Lars-Ove Hagberg tyckte att arbetsmarknadspolitiken skulle kastas på historiens skräphög. Han sade detta i debatten, men jag är glad över att kunna konstatera att det parti som han företräder ändå inte i sitt konkreta handlande — när det gällt voteringarna i utskottet — har ställt upp på den linjen utan tvärtom stött flertalet av förslagen. Lars-Ove Hagberg sade att arbetsmarknadspolitiken är oljan i den kapitalistiska strukturomvandlingen. Det är naturligtvis så, att arbetsmarknadspolitiken kan och skall fungera som olja i maskineriet, och vi kan säga att den oljan i dag fungerar bättre än någon gång tidigare. De lediga platserna som har blivit fler tillsätts nu snabbare än vid tidigare konjunkturuppgångar. Detta visar att arbetsförmedlingens arbete med att förbättra sig har gett resultat. Vi kan glädjas åt att man på det sättet får olja i maskineriet. Men egentligen är den innersta meningen med arbetsmarknadspolitiken att vi skall rätta till och styra där de fria marknadskrafterna inte fungerar. Det är ju därför som arbetsmarknadspolitiken har spelat och kommer att spela en så stor roll. Vi nöjer oss inte i det här landet med de effekter som de fria marknadskrafterna har på arbetskraften. Med hjälp av arbetsmarknadspolitiken rättar vi till i efterhand, men vi styr också i förväg in på den väg som vi vill gå. Bengt Wittbom har som moderaternas företrädare, liksom många gånger tidigare i debatten, varit mycket kritisk mot regeringens politik. Vi har diskuterat de här frågorna flera gånger tidigare. I dag skulle jag egentligen vilja begränsa mig till att ställa två frågor till moderaterna, två frågor som är baserade på deras reservationer. Det gäller mycket konkreta saker. Reservation nr 12 handlar om beredskapsarbeten av investeringskaraktär i de sex nordligaste länen. Där skriver moderaterna: ”Reduceringen av byggnadsarbetarkåren behöver ske redan nu. Den i många fall överambitiösa investeringsverksamheten som bl.a. resulterar i ytterligare belastning av den kommunala ekonomin måste upphöra.” Jag skulle gärna vilja höra moderaterna redovisa konkret vad de inte vill vara med på när det gäller de här investeringarna. Vad är det som har varit överambitiöst? Vilka byggnadsarbetare borde ha lämnat byggnadsarbetarkåren? Den andra frågan gäller reservation nr 19 om skyddad sysselsättning hos offentliga arbetsgivare. Där skriver moderaterna: ”Med tanke på att de personer som placeras i den nya formen av skyddat arbete i många fall har svåra missbruksproblem är det väsentligt att lönesättningen utformas med hänsyn till den enskildes sociala situation, så att missbruket inte främjas.” Vad menas med detta? Skall man ha lägre lön än på arbetsmarknaden i övrigt, eller är det meningen att lönen skall utbetalas i form av rekvisitioner till Konsum och ICA? Jag tycker att de här två formuleringarna fordrar en ytterligare kommentar från moderaternas sida.

Herr talman! Jag är inte alls överraskad över att arbetsmarknadsministern var förvånad över det bildband som hon fick se på en av sina resor, då det dök upp ungdomar som sade: Jag är bra på det här, jag kan det här. Det var bara synd att arbetsmarknadsministern inte uppfattade ungdomarnas underliggande budskap: Riv hindren för oss, ge oss en chans. Ge oss chansen och villkor som gör att också vi får en möjlighet att utveckla det vi är bra på —- inte något som är baserat på beroende av bidrag från samhället! Låt oss i stället arbeta för vår försörjning på egna meriter och av egen kraft! Då är vi där vi brukar vara, Anna-Greta Leijon. Vi är inne på löner, lagar, yrkesutbildning och mycket annat. Det är inte ärligt av arbetsmarknadsministern, måste jag säga, att stå här och säga att hon inte fann någonting i våra motioner. Vi har varje år sedan ni tillträdde redovisat konkreta förslag vad gäller ungdomarnas situation och arbetsmarknadspolitiken i övrigt. Vad vi kritiserar socialdemokraterna för är inte i första hand miljardrullningen, utan det faktum att ni måste täcka era egna misslyckanden i den ekonomiska politiken med mer och mer AMS politik, att vi inte ens ser en tendens till förståelse hos er. Ni måste sätta fart på hela den privata sektorn och ge hela den privata sektorn växtkraft för att vi skall kunna ha en chans att skapa förutsättningar för att ge fler människor riktiga jobb. Det är ju detta vi kritiserar er för, och jag tycker att det är detta ni skulle vara med och diskutera. Herr talman!

Det tycker jag är minst sagt synd, herr talman. Arbetsmarknadsministern efterlyser de alternativ som inte finns. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern: Vad har regeringen och socialdemokratin, utöver ännu fler AMS-paket och ännu högre skatter, i innerfickan för att bekämpa den nya rekordarbetslöshet som ni kommer att möta i nästa lågkonjunktur? Detta har ni inte sagt ett ord om. Ni säger aldrig någonting om detta. Men nu börjar det bli dags, för nu skall folket snart gå till val. Vad har ni att sätta in mot 4-5 26 öppen arbetslöshet?

Herr talman! Jag vill beröra arbetslöshetssiffrorna och de stora regionala skillnaderna. Det märks väldigt tydligt när man studerar de lediga platser som står till förfogande inom olika områden att det råder stora regionala skillnader. Detsamma gäller arbetslöshetssiffrorna.

Det är inte de gamla som flyttar utan de unga som skulle föra samhället vidare. På vissa ställen i landet har vi en ålderspyramid där det är toppen som är bredast. Regeringen försöker nog fördela AMS-medlen på ett någorlunda rättvist sätt. Men vad det nu gäller och det jag tycker är en uppgift för arbetsmarknadsministern, som ser de här siffrorna dagligen och stundligen, är att se till att hela regeringen förstår att den regionala utvecklingen på sina ställen är utomordentligt bekymmersam. Jag skulle vilja höra detta från den här talarstolen. Anna-Greta Leijon sade att Kommunalarbetareförbundets ordförande har ställt upp på arbetsmarknadsministerns förslag om de långtidsarbetslösa inom den offentliga sektorn. Jag känner Sigvard Marjasin rätt väl. För mig framstår han som den lojalaste av alla lojala socialdemokratiska valarbetare. Därför kan jag säga att det skulle ha varit rent fantastiskt ifall han hade sagt nej till detta regeringsförslag. Från centerns sida tror vi dock att det hade varit bättre om man hade stimulerat näringslivet till ordentliga insatser just när det gäller de långtidsarbetslösa. Det här regeringsförslaget gör nämligen att det blir litet bekymmersamt för kommunerna och landstingen. De flesta kommuner och landsting har för innevarande år budgeterat på grundval av regeringens 4-procentiga inflationsmål. När man nu arbetar med boksluten visar det sig att inflationen blivit 8 96. Det blir, som sagt, litet bekymmersamt för kommunerna och landstingen när det gäller att få budgeten att gå ihop. Det blir svårt att klara sysselsättningen totalt sett, och inte blir det bättre i och med det här regeringsförslaget.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern spann på temat att vara glad men inte nöjd. Glättigheten föranleddes bl.a. av den summering hon gjorde av det goda samarbete som under de gångna åren förekommit mellan arbetsmarknadens parter och politikerna. Vidare underströks vikten av den värdegemenskap som i allt väsentligt ändå funnits i det här sammanhanget. På den punkten är vi inte oense. Jag hoppas att man inte fått den uppfattningen att det skulle ha förekommit någon polemik i det avseendet. Med en litet väl svepande formulering sade Anna-Greta Leijon att oppositionen har ägnat sig åt att göra en allmän svartmålning av det svenska samhället. Jag vill framhålla att det var ett felaktigt påstående. Det är möjligt att enstaka röster uttalat sig i den riktningen. Men i den mån det förekommit här i kammaren vill jag understryka att jag ställer mig på deras sida som tillbakavisar påståenden av det slaget. Även om den värdegemenskap som det talas om här finns, hindrar det dock inte att vi i folkpartiet känner oss både bekymrade och oroade över nuvarande situation. Vi har också en del kritiska synpunkter, och jag hoppas att det inte uppfattas som alltför förmätet av oss om vi framför dessa. Vi känner oss föranledda att göra det, därför att arbetslösheten är stor trots högkonjunkturen. Det skulle vara mera naturligt om arbetsmarknadsministern lade tyngdpunkten vid sin oro och vid det faktum att hon själv inte kan vara nöjd. Anna-Greta Leijon talar visserligen om en minskad arbetslöshet och säger att arbetslösheten ligger strax under 3 96, men det är klart att arbetsmarknadsministern inte kan vara nöjd med tanke på den häftiga kritik hon själv förde fram när arbetslösheten var bara knappt hälften så hög. Många av hennes anföranden från den tiden hade just detta tema. Bekymren med de långtidsarbetslösa har påtalats tidigare i debatten. Nu erkänner Anna-Greta Leijon att problem inte saknas när det gäller det kommunala rekryteringsstödet. Låt vara att Sigvard Marjasin skrivit på en accept — arbetsmarknadsministern föredrar dock att tala om en utmaning. Jag tror att bekymren kommer att överstiga de plusposter som senare kommer att kunna redovisas. Därför har vi i folkpartiet sagt att man borde välja andra vägar. Arbetsmarknadsministern säger själv i propositionen att man vill föra en politik som främjar näringslivets utveckling. Det är bra att det uttalandet görs. Men faktum är att regeringens ekonomiska politik innebär svårigheter i det här avseendet. Jag har tidigare nämnt bensinskattehöjningen, elavgiftspåslaget och de nya skatter som innebär en fördyring av boendet. Det betyder således att Anna-Greta Leijon inte bara har att kämpa med en oregerlig riksdag utan också har kompanjoner i regeringen som, enligt min mening, är ojusta mot henne. De bedriver en ekonomisk politik som gör det svårare för henne att föra en för de arbetslösa konstruktiv och positiv politik.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern beskyller alla som diskuterar här för att svartmåla. Jag skulle vilja säga: Om man gör en analys av dagens samhällsläge blir det ganska mörkt. Jag kan väl inte tro att arbetsmarknadsministern tycker att det kapitalistiska samhället är särskilt ljust — det finns oerhörda problem. Min utgångspunkt i den här diskussionen är att samhället behärskas av en borgerlig politik. Är det så att arbetsmarknadsministern känner sig träffad av det, är det desto värre. Jag sade i mitt anförande att inriktningen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kan läggas på historiens skräphög. Då gäller det själva inriktningen. Arbetsmarknadsministern har dock stöd i reservation 3 när det gäller att arbetsmarknadspolitiken skall syfta till att skapa fasta jobb. Min kritik utgår från att det inte skapas några fasta jobb — det är problemet! Det är en ständig kö till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Sammanlagt omfattar dessa, tillsammans med den öppna arbetslösheten, 328 000 personer. Det är en mängd människor som behöver fast arbete. Sedan till solidariteten och förslaget om att man i kommunerna skall ha ett rekryteringsstöd. Jag tycker det är litet magstarkt av arbetsmarknadsministern att i det läget utmana solidariteten bland de arbetslösa. Solidariteten från dem som sitter på förmögenheterna och vinsterna, de rika och dem som får marginalskattesänkningarna utmanas ju inte. Det är de arbetslösa i kommunerna det gäller. När det gäller dem skall man rucka på reglerna — och då blir det arbetslösa mot arbetslösa. Det blir samma rundgång som när man sade att beredskapsarbeten skulle tillförsäkras de utförsäkrade. Vad hände då? Jo, 18-19-åringarna fick inga beredskapsarbeten — och så fick vi ungdomslagen. Det saknas fasta arbeten. Man frågar sig: Hur har regeringen tänkt sig att vi skall få fasta arbeten framöver? Hur många arbeten behövs? Hur många har regeringen räknat med att det skall finnas? Eller skall vi fortsätta med kortsiktiga åtgärder framöver? Så till oljan i maskineriet. Det är bara bekräftelsen på de korporativa utvecklingsdragen — arbetsgivare, fackförening och stat skall samarbeta. Det är den gamla socialdemokratiska klassamarbetstanken, och den har hittills inte lett till några förändringar som gjort det kapitalistiska samhället mer rättvist och jämlikt — tvärtom.